Fru talman! Det diskuteras i dag ganska mycket om distributionsproblemen inom detaljhandeln. Det finns dock anledning att här erinra om att detaljhandeln under flera årtionden befunnit sig i en ständig omställningsprocess. Omedelbart efter andra världskrigets slut kännetecknades t.ex. livsmedelshandeln fortfarande av ett flertal olika branschaffärer. Det fanns då specerioch mjölkbutiker och liknande. I stor utsträckning har denna branschindelning nästan helt försvunnit inom livsmedelshandeln. Dessa butiksformer har nästan helt ersatts av dagligvarubutiker som, inom en enda butiksform, tillhandahåller hela det sortiment som tidigare fanns i de särskilda branschbutikerna. Hela denna omvälvning kan i stort sett sägas ha skett samtidigt med genombrottet för självbetjäningsidén inom detaljhandeln. I början av 1950-talet var antalet självbetjäningsbutiker omkring 200. Denna butiksform ökade därefter mycket kraftigt fram till mitten av 1960-talet, då antalet enheter beräknades ha uppgått till 8 000—9 000. För närvarande räknar man med att antalet självbetjäningsbutiker uppgår till 8 500.

Ett annat exempel på utvecklingen inom detaljhandeln är varuhusen. I mitten av 1950-talet hade varuhusen en marknadsandel på omkring ett par procent. År 1971 hade de tre stora varuhuskedjornas varuhus en gemensam omsättning på över 7 miljarder, varav drygt 3 miljarder avsåg livsmedel. Det som väl framför allt har präglat detaljhandelns utveckling har varit en kraftig förskjutning mot allt större och mer rationella försäljningsenheter. Samtidigt har denna utveckling påskyndat nedläggningar av butiker i bostadsområden och i glesbygden. Men denna strukturella omdaning har också ökat detaljhandelns möjligheter att främja konsu menternas intressen. I början av 1960-talet utförde KF en strukturutredning med sikte mot framtiden. Utredningen visade att skulle föreningarna inom KF bibehålla en oförändrad butiksstruktur torde det medföra en kostnadsökning på ca 400 miljoner kronor per år i slutet av 1960-talet. Om vi räknar med att konsumentkooperationen har en marknadsandel på mellan 18 och 20 procent skulle den sammanlagda kostnadsökningen för detaljhandeln uppgå till närmare 2 miljarder kronor i dagens läge.

Vilka skulle ha fått göra det? Ja, självfallet konsumenterna. När vi talar om de negativa tendenserna inom den butiksstruktur vi har: skall vi samtidigt komma ihåg, att omvandlingen till de större enheterna samtidigt har skapat möjligheter att hålla tillbaka kostnadsökningen inom detaljhandeln. I tidningen Veckans Affärer av den 1 mars 1973 har KF:s verkställande direktör John Sallborg — i samband med frågan om stormarknader — gjort bl.a. följande uttalande: ”Nostalgiska drömmar om en total återgång till betjäningssystemet i butikerna är inte realistiska. Svensk detaljhandel skulle i så fall anställa 300 000 människor för att klara ruljansen. Var tar vi dem, till att börja med? Och vem betalar kalaset? Konsumenten — ingen annan.” I flera utredningar sitter i dag riksdagsledamöter och experter och försöker utröna hur det skall bli med handel, distribution och konsumtion på 1970 och 1980-talen. Vi hoppas att de skall få möjligheter att tränga allt djupare in i den samhälleliga problematik som ryms inom handel och distribution. I några av dessa utredningar utreder man bl.a. den försäljningsform som tas upp i motionerna 938 och 1476. Den reservation som finns fogad till näringsutskottets betänkande nr 32 bygger helt på dessa motioner och utmynnar i förslag om att omedelbart införa ett temporärt etableringsstopp för stormarknaderna. Som framgår av utskottsmajoritetens uttalande har vi förståelse för att den ökade etableringen av stormarknader av många upplevs som speciellt hotande. Men vi anser att utredningsmaterialet från distributionsutredningen i första hand bör avvaktas innan några som helst beslut fattas om eventuella förbudsåtgärder mot etablering av stormarknader. I reservationen understryks att stormarknaden till sin karaktär är speciell och att mycket talar för att en fortsatt etablering av företag av denna typ skulle leda till sådana allvarliga problem som beskrivs i motionerna.

För det första finns det i dag inget material som kan vara underlag för det första påståendet, att det skulle pågå en förslumning av vissa köpstäder. Det materialet tror jag inte någon av reservanterna kan presentera — i annat fall är jag mycket intresserad av att få ta del av det materialet. För det andra utförs ju detaljhandelns planering främst av kommunerna. Det är kommunerna med sitt planmonopol som verkligen kan styra detaljhandelns utveckling — om man vill. Det finns kommuner som lagt ned ett mycket omfattande arbete för detta, och det finns kommuner som inte har lagt ned det arbete som de uppenbarligen borde ha gjort. Detta är ändå förvånande — jag måste säga det, herr talman. Bara för en kort tid sedan presenterades i detta sammanhang en viktig utredning, men det är ingen av talarna som nu har berört den utredningen. Jag tänker närmast på butiksetableringsutredningen som på ett, tycker jag, utomordentligt sätt tagit upp de problem som detaljhandelsplaneringen står inför. Man slår där fast att kommunerna i dag har ansvar för denna planering, och man anser att kommunerna i fortsättningen bör ha det ansvaret men att man behöver vidta åtgärder för att de på ett bättre sätt skall kunna handha denna uppgift. Det är ett i det här sammanhanget mycket, mycket viktigt material, som det finns anledning för oss att återkomma till. Med tanke på den diskussion vi för om den betydelse de ändå vill ge våra kommunalmän är det egendomligt att man i dag vill gå fram med ett förslag som ju ytterst syftar till att begränsa kommunalmännens frihet i samband med planeringen av deras kommuner. Utskottsmajoriteten tror självfallet att en kraftig utbyggnad av stormarknader i en känslig region kan skapa problem för den s.k. närhetshandeln. Jag delar helt uppfattningen att det finns anledning till berättigad oro om stormarknadsutvecklingen får ske planlöst. Men jag vill gärna peka på att en väl planerad stormarknad bör kunna vara ett nödvändigt alternativ till övrig detaljhandel i cityoch bostadsområdena. Det gäller i hög grad storstadsområdena och kanske inte minst Storstockholmsområdet. Fru Nordlander sade att statens planverk motsätter sig utbyggnaden av stormarknader. Jag vill bara framhålla att i det material som jag tagit del av när det gäller planverkets uppfattning om stormarknader säger verket att det kan vara befogat med en stormarknad om det gäller att få till stånd en avlastning av cityområdena. Jag vill bara säga det för att klargöra att det inte är ett direkt avståndstagande från utbyggnad av stormarknader. Jag vill också gärna erkänna att det är förenat med betydande problem att analysera effekterna av nya stormarknader inom en kommun eller en region.

Det är därför jag är litet förvånad över att man så kraftigt har siktat in sig på enbart stormarknader. Det finns ju en rad andra aktiviteter som kan betyda lika mycket som en etablerad stormarknad, och ett förbud mot en stormarknad skulle ju då ge möjligheter för andra former av detaljhandel att växa fram. Bara det exemplet tycker jag pekar på att det är litet förhastat att så här planlöst ge sig in på ett förbud. Men det finns ändå undersökningar som genomförts för att få fram effekter på köpkraftens fördelning på olika typer av inköpsställen. Eftersom huvudmotionären bakom motionen 938, herr Andersson i Örebro, är från Örebroregionen skall jag mycket kortfattat säga någonting om en undersökning av köpvanorna i detta län. Regionplanekontoret i Örebro genomförde en sådan under åren 1967 och 1968. Jag erkänner att det ligger ganska långt tillbaka i tiden, men det är en del av det material jag har kunnat studera. Det finns självfallet material som kommit senare, men jag tycker ändå att det här är ett bra exempel — och det är ju från herr talmannens hemregion också. Mellan undersökningarna 1967 och 1968 etablerades Wessels stormarknad i Lillån ca 5 kilometer norr om Örebro centrum. Tidigare fanns Domus stormarknad etablerad. Genom dessa studier försökte man få fram förändringen i köpmönstret men även underlaget för en bedömning av etableringens effekt på olika butikstyper. Ur undersökningen framkom bl.a. följande: Stormarknaderna ökade sin andel i örebroarnas årliga köp mellan de två åren med 3,6 procentenheter. Cityvaruhusen ökade sin andel med 1,2 procentenheter. Dessutom visade undersökningen att Wessels stormarknad hade tagit ca 1,6 procentenheter från övriga butiker i city och 0,1 procent från närbutikerna. Detta är alltså ett mycket kortsiktigt perspektiv, närmare bestämt ett år. Jag är övertygad om att med ett långsiktigt perspektiv, alltså flera år, skulle utslaget ha blivit annorlunda. Jag tror att exempelvis butikerna i cityområdet då har tagit tillbaka den andel de hade innan stormarknaderna startade. Även med de reservationer man alltid måste göra inför ett sådant material kan man förmodligen ändå dra den slutsatsen att effekten på den omgivande handeln var relativt måttlig, totalt sett. Sedan skall jag ta ett exempel på hur man i en motion motiverar och sedan drar en slutsats utan att ta upp bakgrundsmaterialet. Det är detta material som reservanterna har byggt sin reservation på.

I de fall dessa har en prisnivå på dagligvaror som understiger den normala prisnivån med ca 5 procent kan endast vartannat stormarknadsbesök rubriceras som en lönsam inköpsresa för familjehushållet.” Hur kan man dra den slutsatsen? Ja, om det är den utredning som jag tror att det citerade är hämtat ur, så presenterades den i tidnigen Kooperatören nr 9 år 1972. Det är ju inte så nyligen, om man ser det från den tidpunkt då motionen skrevs. Tidsuppgifterna i dessa sammanhang är betydelsefulla, ty förhållandena ändras från dag till dag och från månad till månad. Och i den utredningen, som är en hushållsekonomisk granskning av dagligvaruhandeln och utförd som en trebetygsuppsats vid Lunds universitet, har man räknat med att priset är 5 procent lägre än i den vanliga handeln. Och hur har man då kommit fram till de kostnaderna? Jo, det har man gjort så här. Först har man antagit att bilkostnaden är 4 kronor per mil, och sedan har man värderat restiden vid butiksbesöket till 10 kronor per timme. Det förrra beloppet är baserat på den statliga milersättningen, som har avrundats nedåt, och det senare beloppet är valt för att utgöra en rimlig alternativ kostnad. Och under dessa förhållanden blir det lägsta lönsamma inköpsbeloppet 260 kronor vid köp på Obs och 497 kronor vid köp på Wessels. Det nämns också flera andra butiker i sammanhanget, men dem tar jag inte med här. Då har man alltså lagt till dessa kostnader innan man kommit fram till om resan varit lönsam eller inte, och det tillvägagångssättet kan man ju diskutera. Man kan givetvis göra en sådan resa på det sättet att man förenar inköpen på stormarknaden med något annat ärende. Det är inte säkert, menar jag, att en inköpsresa alltid är förenad med dessa kostnader. Det framhålls också att resan kan vara en nöjesresa för familjen. Herr talman! Jag har ett material som bestyrker att det i varje fall i Storstockholmsområdets stormarknader ofta är människor med låga inkomster, dvs. under 30 000 kronor, som gör sådana inköpsresor ganska regelbundet. Det innebär, såvitt jag kan förstå, att de gör dessa inköp därför att de anser att det är lönsamt ur familjens synpunkt. Jag vill göra den reservationen att jag personligen inte är anhängare av ett planlöst etablerande av stormarknader. Tvärtom! Men jag tycker att det lämnas uppgifter i dessa sammanhang som är ganska anmärkningsvärda. Man får inte dra sådana slutsatser på dessa uppgifter — som jag betraktar som lösa. Under innevarande år kommer det troligen att finnas omkring 25 stormarknader i olika delar av landet — de flesta lokaliserade till storstadsområden. För närvarande befinner sig ca 15 planerade stormarknader i olika stadier i etableringsprocessen. Det är främst för ett begränsat antal enheter inom denna grupp som ett eventuellt etableringsförbud skulle kunna komma i fråga. Jag kan sluta här, herr talman, och bara erinra om att vi, med tanke på den utredning som jag tidigare talade om, fäster mycket stort avseende vid kommunerna och deras fortsatta handlande i denna fråga. Jag tror att det, inte minst med tanke på den kommande nödvändiga debatten skulle vara synnerligen olyckligt om vi i detta skede skulle gå in för ett totalförbud mot byggnation av stormarknader. Det tar i regel mellan fem och åtta år att planera utbyggnaden av en sådan anläggning, så det kan under den aktuella tiden — de närmaste ett eller två åren — inte ske särskilt många etableringar av stormarknader.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
Herr talman! Det är bättre att stämma i bäcken än att behöva stämma i ån — det är ett gammalt och alldeles riktigt ordspråk, såvitt jag kan förstå. Visst känner vi reservanter till att det pågår utredningar, men nog har vi fått så pass mycket material — inte minst från undersökningarna i USA — att vi i dag kan se att den utveckling som pågår inte är lycklig. Herr Blomkvist har också uttryckt på ett mycket bra sätt att han visst är skeptisk i vissa fall till etableringen av sådana här stormarknader. Herr Blomkvist sade också — alldeles i inledningen av sitt anförande — att strukturomvandlingen främjar konsumenternas intresse. Det skulle bevisas. Jag är inte alldeles säker på att herr Blomkvist kan bevisa att det är riktigt i alla sammanhang. Det är ganska enkelt att konstatera att detta är ett nytt mönster för människorna att handla efter när de skall skaffa sig olika förnödenheter. Mannen åker ut med barn och blomma, hund och katt, och vad det nu kan vara, på söndagen och storhandlar. Men sedan vill människorna kunna kompletteringsköpa i den lilla butiken som de har i närheten av sin bostad. Och inga små butiker kan klara sig på sådant. Detta är en mycket allvarlig utveckling, och jag tror att herr Blomkvist är medveten om det. Jag tycker att herr Blomkvists slutsatser i denna fråga påminner något om låt-gå-politik. Man bör väl, även om det pågår utredningar, kunna gripa in och göra någonting när man har så klara belägg för att man är inne på galen väg.

Herr talman! Jag skulle kunna instämma i mycket av vad herr Blomkvist sade då han talade om den strukturomvandling som skett inom dagligvaruhandeln. Att denna strukturomvandling varit till förmån även för konsumenten kan jag också instämma i. Herr Blomkvist talade om att de små mjölkbutikerna, köttbutikerna och speceributikerna försvunnit eller slagits samman till självbetjäningsbutiker med allt under ett tak. Men med stormarknaderna har man infört en annan typ av distributionssätt. Stormarknaderna har man, som jag tidigare sade, lagt i externa köpcentra långt från stadskärnorna och bostadsområdena. Konsumenten får därigenom längre väg vid sina inköp av dagligvaror. Herr Blomkvist sade att det inte kan hända så särskilt mycket under den tid, ett år ungefär, som återstår tills distributionsutredningen framlägger sitt förslag. Jo, har man ett hot hängande över sig om eventuellt skärpta bestämmelser inom ett år för etablering av stormarknader, kan det hända att det blir många fler som nu etablerar sig. Det är å andra sidan angeläget att avvakta att distributionsutredningen och butiksetableringsutredningen, som nu arbetat ganska länge, lägger fram sina förslag innan man går vidare. Det är på den punkten herr Blomkvist och jag inte är överens. I sakfrågan har också herr Blomkvist uttalat att en överetablering av stormarknader kan vara till förfång även för konsumenterna. Jag tycker alltså att det bästa vore att i avvaktan på dessa utredningar bifalla reservationen. När vi ser vad utredningarna kommit till för resultat, får vi ta upp debatten på nytt.
Herr talman! Jag vill till herr Blomkvist säga att jag skulle vara mycket glad om utredningarna blev färdiga innan alla närbutiker hunnit läggas ned. När det gäller prisutvecklingen vill jag säga att det är ganska svårt att bedöma en varas pris, särskilt med den prisutveckling som ägt rum under senare år. Det är mycket som ingår i de priser konsumenterna får betala; jag har talat om reklamen och om mängden av förpackningar som finns på marknaden. Jag undrar om herr Blomkvist aldrig träffar någon av alla de människor som är ängsliga över att butikerna i deras bostadsområden läggs ned, vilket medverkar till att de får allt svårare att klara sig själva och blir hänvisade till samhällets åtgärder. Vilka är det som kan tjäna på att handla på stormarknader? Det måste ju vara de redan väletablerade, även om de inte är särskilt högavlönade. De sämst ställda i samhället kan inte utnyttja denna förmån. Det är detta som är problemet, och det kommer att bli större för varje butik som försvinner.
Herr talman! Herr Gustafsson i Byske tar exempel från Förenta staterna. Jag tycker visserligen att vi med intresse bör följa detaljhandelns utveckling i Förenta staterna, men vi skall väl ändå ta ställning utifrån den verklighet vi har i vårt eget land. Det finns i motionerna uppgifter om förslumning av våra köpstäder. Jag har bett att få veta var de finns, men det har reservanterna inte kunnat tala om. Vad sedan gäller dem som uppsöker stormarknaderna talade herr Gustafsson litet nedlåtande om att man kommer dit med barn och blomma. Blomman skulle väl närmast vara kvinnan i familjen. Det är faktiskt på det sättet att stormarknaden har blivit en möjlighet för barnfamiljen att under en kort tid vid ett veckoskifte besöka en stormarknad och där tillsammans köpa varor. Jag tycker inte att man bör tala om detta i nedlåtande ton; det är väl en utflykt som familjerna kan få göra, om de så önskar. Jag menar alltså att vi skall ha sådan valfrihet i vårt land att konsumenter som vill handla på detta sätt, som herr Gustafsson nu kritiserar, skall kunna göra det. Vad beträffar den beskrivning av framtiden för stormarknaderna som herr Rydén gjorde vill jag hänvisa till att det är kommunalmännen ute i våra kommuner som avgör, om det skall vara en, två eller tre stormarknader inom en region. Kommunalmännen bör känna sitt ansvar, nu mer än någonsin tidigare, för de problem som stormarknaderna skapar. I anslutning till det tror jag att den debatt som vi för i dag och i fortsättningen kommer att medverka till att man blir betydligt försiktigare när det gäller etablering av stormarknader tills vi får fram mera material. Det finns därför i dag ingen anledning att tillgripa en så drastisk åtgärd som att införa förbud för detta slag av butiker.
Herr talman! Mycket kort: Herr Blomkvist har nog läst litet fel. Han talar vid några tillfällen om ”förslumning” och kopplar ihop det med reservationen. Ta och titta på reservationen! Jag tror inte att herr Blomkvist vid en genomläsning kan hitta det ordet. Det är förmodligen ur fp-motionen som han har hämtat det. Ordet finns alltså inte i reservationen. Rätt skall vara rätt! Det är klart att vi skall försöka skapa så stor valfrihet som möjligt i det här landet. Men vilken valfrihet får de människor som inte har bil, som har låg inkomst och som förlorar sin närbutik?
Herr talman! Herr Blomkvist sade att vi inte behöver se på USA utan att vi skall hålla oss till de förutsättningar vi har i vårt eget land. Jag tycker ändå att vi bör lära oss av de misstag som har gjorts när det gäller stormarknader, särskilt i USA, där man har måst lägga ner många av stormarknaderna och sedan fått vidta sådana åtgärder, att det har blivit annan verksamhet där det tidigare varit stormarknader. Sedan vill jag bara säga, för att inget missförstånd skall uppstå, att jag inte har intagit någon negativ hållning till stormarknaderna. Jag sade t.o.m. i mitt inledningsanförande att stormarknader bör finnas som komplement till övrig handel. Jag tror att detta är nödvändigt. Vad jag vänder mig mot är den överetablering som har skett. Då blir det, särskilt när det gäller dagligvaruhandeln, sådana följder som här har påtalats: utglesning av landsbygden, nedläggning av stadsdelsbutiker och längre avstånd till konsumentens butik. Vissa konsumentgrupper blir särskilt utsatta — sjuka, invalidiserade och de som inte har bil.
Herr talman! Är det så att jag har sagt att följande står i reservationen, har jag alldeles uppenbart sagt fel. Jag avsåg motionen 938, där det bl.a. står: ”En fullt uppenbar situation i många svenska köpstäder är att externanläggningarna synes innebära ett förslumningseller försvagningshot mot centrumkärnorna. Det är outrett vilka värden som i detta hänseende står på spel.” Jag är fullt medveten om, herr Gustafsson i Byske, att den strukturomvandling som vi har haft i vårt land har skapat stora problem för många konsumenter. Men jag tyckte inte att jag skulle behöva påpeka att detta inte bara gäller detaljhandeln. Har en bygd gått tillbaka och servicen försvinner är det inte bara detaljhandelns fel. Vi lever i en marknadsekonomi där detaljhandeln måste arbeta med lönsamhet som riktpunkt. Den målsättningen förutsätter jag omfattas även av herr Gustafsson. I den debatt som pågår vill man många gånger övervältra ansvaret på detaljhandeln. Jag har full förståelse för de problem som konsumenterna i glesbygden har, och jag vet att hela den seriösa detaljhandeln känner sitt ansvar. Till herr Rydén vill jag säga att jag har en bättre uppfattning om kommunalmännen. Skulle kommunalmän i en kommun bestämma sig för att ha tre stormarknader kan man alltid fråga sig hur de ser på detaljhandelns struktur.

Herr talman! Under de senaste åren har ett mycket stort antal detaljhandelsföretag lagts ned beroende bl.a. på den strukturomvandling som pågår i samhället. Nedläggningar av sådana mindre enheter fortsätter i rätt stor omfattning även framdeles till nackdel för de flesta konsumentgrupperna. Vi vet att de svåraste problemen att få sina dagligvaror när dessa s.k. närhetsbutiker försvinner uppstår för äldre människor, sjuka och barnfamiljer. Utvecklingen i dag går mot större enheter, bl.a. stormarknader. Dessa marknader etableras i anslutning till våra större tätorter. Vi har i dag enligt uppgift 22 stormarknader med en omsättning på omkring 1,4 miljarder kronor per år. Antalet kommer sannolikt att fördubblas under de närmaste åren. Om den här utvecklingen får fortsätta som hittills utan några egentliga styrmedel och utan erfarenheter bör vi ha klart för oss vad den kan leda till på längre sikt, nämligen att problem kommer att uppstå på varuförsörjningens område. I motionen 1476 av herr Olof Johansson i Stockholm sägs bl.a.: ”I en situation då ett stort antal bilburna kunder utnyttjar stormarknaderna för sin varuförsörjning kommer underlaget för övriga distributionssystem att allvarligt rubbas. Högre priser och betydande utglesning av varudistributionsnätet blir en följd av denna utveckling. Det blir främst äldre människor och låginkomsttagare utan tillgång till egen bil som riskerar att få sin varuförsörjningsstandard allvarligt försämrad.” Detta är en del av vad som kan komma att inträffa på det här området. Jag skall peka på ett par andra frågor som är mycket väsentliga i sammanhanget. Vi vet ju mycket litet om hur lång livslängd den här företagsformen kommer att få, vilka konsekvenser eventuella fellokaliseringar av dessa stora företag i framtiden får, osv. Vidare: När ett flertal sådana enheter placeras in i närheten av varandra och när en efter en eller flera får bita i det sura äpplet och upphöra med verksamheten, vad finns det då för planer? Butiksdöden kan ju i framtiden även komma att drabba sådana företag; vi känner ju till hur det gått med åtskilliga av de mindre företagen. Det kan ju även tänkas att stormarknaderna kan komma att tvinga stat och kommun till ökade investeringar i trafikanläggningar, vägbyggen m.m. Miljöförstöringen är en annan viktig faktor som bör läggas till i sammanhanget. Jag tänker bl.a. på de stora områden som går åt till parkeringsplatser. Det finns alltså åtskilliga frågeställningar som måste diskuteras och lösas när det gäller stormarknaderna och deras utveckling i framtiden. Därför sitter ju sedan 1970 distributionsutredningen och arbetar med dessa frågor. Det vore därför lämpligt med ett temporärt etableringsstopp för externa stormarknader i avvaktan på distributionsutredningens förslag. Utskottet säger: ”Strukturomvandlingen inom handeln innebär fördelar för konsumenterna men har också ogynnsamma verkningar. Bland annat sker en betydande övervältring av varudistributionsarbetet — eller av kostnader som det förorsakar — på konsumenterna och på samhället. För vissa konsumentgrupper kan därigenom stora svårigheter uppstå.” Utskottet delar alltså bl.a. vad det gäller kostnadsfrågorna motionärernas synpunkter. Målsättningen när det gäller att planera den framtida detaljhandeln måste vara att se till konsumentgruppernas intressen vad det gäller priser, service, närhet osv. Det är därför mycket väsentligt att de närhetsbutiker vi i dag har kvar får chansen att överleva. Vi kommer att behöva närhetsbutikerna även i framtiden med deras sortiment och med den även i dag icke oväsentliga betydelse den personliga servicen har. I den reservation som är fogad till detta betänkande står det bl.a.: ”Erfarenheterna från andra länder, främst USA, visar också att stormarknaderna efter en relativt kort tid förlorat mycket av sin attraktionskraft. Hushållen blir medvetna om att man har övervärderat stormarknadens prisfördelar samtidigt som man undervärderat sina kostnader för att göra inköpen.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

Herr talman! Frågan om hur distributionen av dagligvaror skall vara ordnad tillhör de mest diskuterade frågorna under senare år. Alla vet att det pågår en genomgripande strukturförändring, men orsakssammanhangen lika väl som effekterna är trots allt otillräckligt belysta. Förändringen pågår genom alla led från producenternas befattning med distributionen över grossistledet till detaljhandeln och omfattar också hushållens inköpsarbete. Det är inte överraskande att i denna utveckling förändringarna i detaljhandelsledet har väckt den största uppmärksamheten. Det är här som allmänheten ju direkt konfronteras med förändringarna — butiksnedläggningar å ena sidan, de många varuhusen å andra sidan och under de senaste åren stormarknaderna. Man måste emellertid vara medveten om hur pass sammansatt mönstret för varudistributionen är, om man tänker sig punktåtgärder insatta mot något inslag som uppfattas som negativt — detta även om åtgärden föreslås bli temporär. Man får alltså lov att se till vad som kännetecknar utvecklingen utöver det att ett antal stormarknader etableras. Jag skall försöka ge en föreställning om det arbete som distributionsutredningen gör för att ge en totalbild så småningom av utvecklingen. Innan jag övergår till en sådan koncentrerad rapport från distributionsutredningen, vill jag framhålla den vikt som samhället och förvisso också konsumenterna lagt vid lågpriser på dagligvaror. Jag tror att det är en utgångspunkt för distributionsverksamheten som kommer att gälla under den tid vi kan överblicka. Låt oss inte heller glömma att vi diskuterar en del av vårt näringsliv med hög löneandel på kostnadssidan och allt fortfarande ett löneläge för de anställda som är lågt. Handeln har alltså anledning att söka lösningar för distributionen även under beaktande av dessa omständigheter. Men naturligtvis skall utvecklingen sättas i förhållande till konsumenternas krav och önskemål också i andra avseenden än i fråga om varupriserna. Jag är då inne på distributionsutredningens uppgifter som i korthet kan sägas vara att analysera verkningarna i olika avseenden av den pågående strukturomvandlingen i handeln mot färre och större enheter. I direktiven anges bl.a. att utredningen skall klarlägga behovet av och formerna för samhälleliga åtgärder för att rimliga konsumentbehov av olika former av närhetsservice skall bli tillgodosedda. Även om stormarknader bara är en av flera stora driftsformer i detaljhandeln är det självklart att denna butikstyp genom sina speciella egenskaper intar en central plats i utredningens arbete. Av utredningens direktiv framgår vidare att frågan om konsumenternas situation och insatser i distributionsarbetet särskilt skall uppmärksammas. Därför har också utredningen gjort en rad undersökningar för att belysa den frågan. Sålunda görs en omfattande undersökning i Örebro med olika delundersökningar. En av dessa avser att klarlägga hushållens köpvanor och resurser. Samtidigt har SPK på uppdrag av utredningen utfört en kartläggning av butiksstrukturen i dagligvaruhandeln i Örebro, som kompletterats med prisoch sortimentsundersökningar i de butiker som de särskilt utvalda hushållen använt. Vid sidan av hushållsundersökningen söker utredningen på olika sätt särskilt ta fasta på och belysa de särskilda problem som utvecklingen skapat för bl.a. gamla och rörelsehindrade. Den sidan av problemet försöker vi lösa tillsammans med Kommunförbundet. Vad gäller utvecklingen inom handeln har utredningen kompletterat redan förefintligt material genom särskilda undersökningar. En kartläggning har gjorts av butiksbeståndets utveckling i 14 typorter mellan åren 1964 och 1971. En annan undersökning avser att ge olika data om samtliga livsmedelsförsäljande butiker som etablerats åren 1970—1972. Då tar man fasta på butikernas verksamhetsformer, läge, blocktillhörighet, ytstorlek, omsättning, prispolitik och andra sådana förhållanden. De undersökningar jag nu nämnt avser att belysa utvecklingen mera allmänt. Inom detaljhandeln har utredningen ägnat särskild uppmärksamhet åt nya butiksformer som börjar komma fram. Härvid framstår givetvis stormarknaderna som en särskilt intressant företeelse eftersom de bl.a. genom sin storlek och attraktionskraft kan få vittgående effekter på övrig handel och därmed på konsumenternas situation. I hushållsundersökningen har särskilda bearbetningar gjorts för att få fram stormarknadsköpens betydelse för olika hushåll och stormarknadskundernas egenskaper. Vidare låter utredningen undersöka vilka butikskategorier som i första hand förlorar omsättning till stormarknader. Denna undersökning pågår för närvarande just i Växjöregionen och kommer att fullföljas under det här året. Utredningen har också haft överläggningar och samråd med planverket, olika länsstyrelser och kommuner för att få synpunkter på planeringsoch beslutsprocessen för etableringar av det här slaget. Jag skall försöka att kortfattat ge några sakuppgifter om just stormarknaderna. Dessa uppgifter kan ha en viss betydelse i den här diskussionen. Först vill jag emellertid betona att begreppet stormarknad ingalunda är klart och entydigt. Utredningen har för sin del sagt att butiksformen stormarknad skall ha följande karakteristika: Den skall ha minst 5 000 kvadratmeters totalyta, den skall vara lättillgänglig för bilister, den skall ha ett sortiment som omfattar både livsmedel och specialvaror och den skall ha en prisnivå som klart avviker från den på orten normala. Om man utgår från de kriterierna var antalet stormarknader vid senaste årsskiftet 22, deras sammanlagda omsättning kan beräknas ha uppgått till 3—4 procent av den totala detaljhandelsförsäljningen. Under innevarande år tillkommer ytterligare tre eller fyra enheter, och enligt de planer som nu föreligger skall det 1976 finnas ca 70 stormarknader. Deras andel av den totala detaljhandelsförsäljningen kan då beräknas bli 6—7 procent. Skulle man räkna in vissa stormarknadsliknande enheter, såsom ICA-blockets s.k. Kvantumbutiker och externa möbelvaruhus med viss livsmedelsförsäljning blir omsättningsandelen uppskattningsvis 3—4 enheter större. I de områden där stormarknaderna är etablerade representerar de i allmänhet en större del av detaljhandelsförsäljningen än den jag nu nämnt. De båda stormarknaderna i Örebro har sålunda 10 procent, inte 20 procent som här nyss sades, av den totala dagligvaruförsäljningen i staden. Stormarknadsförsäljningen är dock synnerligen ojämt fördelad över hushållen i Örebro. Av de undersökta hushållen använder 55 procent aldrig stormarknaderna för dagligvaruinköp, och för endast 15 procent spelar de en mer väsentlig roll som inköpskälla. Stormarknaderna i Örebro fick för övrigt tre fjärdedelar av sin omsättning från denna mindre grupp. Köpen i stormarknaderna var i flertalet fall mycket stora, samtliga gjordes per bil och andelen s.k. familjeköp var större än vid köp vid andra butiker. Naturligtvis är det så, som de flesta här redan sagt, att de som använder stormarknaden som huvudinköpskälla har stora hushåll med goda tekniska och fysiska resurser. Det var i stor utsträckning barnfamiljer med medelstora inkomster. Stormarknadsköparna, och det skall man lägga märke till, gjorde dock lika många inköp per vecka som andra hushåll, men högst ett av dessa gjordes i stormarknaden. Det pekar alltså på att även stormarknadsköparna är beroende av andra butiker. Vad gäller effekter på övrig handel så kan några särskilda sådana inte avläsas i de undersökningar som utredningen har gjort på de 14 orterna. I t.ex. Örebro, som fick sina stormarknader 1965 och 1967, var nedläggningstakten av dagligvaruhandeln ungefär densamma som i jämförbara orter utan stormarknad. Av undersökningen kan snarare dras den slutsatsen att omfattande saneringar i orternas centrala delar kan ha större inverkan på butiksantalet än stormarknadsetableringar. Av undersökningar om nyetablerade livsmedelsbutiker framgår att av totalt 480 etableringar under de tre senaste åren var 60 varuhus och bland varuhusen fanns 12 stormarknader, av vilka 5 var belägna nära bostadsområden och 3 låg i centrumanläggningar. 10 stormarknader hade andra butiker eller serviceställen inom 100—200 meters avstånd. Detta visar att det kriterium som ofta anses beteckna stormarknadsbegreppet, nämligen ensametableringar utanför bebyggelsen, inte är tillämpligt. Ett annat intressant resultat av undersökningen är att livsmedelsförsäljningen ökar i betydelse såväl i stormarknader som i övriga varuhus. Hittills har det inte uppställts några klart definierade mål för distributionssystemet av statsmakterna. En huvuduppgift för distributionsutredningen är att ge ett underlag för att man skall kunna ange sådana mål. Det blir här väsentligt att avgöra hur systemet på sikt skall fungera och vid behov styras så att samhällets, företagens och de anställdas och konsumenternas intressen bäst tillgodoses. Detta är mycket komplicerade avvägningsproblem. Jag måste säga att fru Nordlanders beskrivning och bedömning tidigare var ytterst ytlig och missledande om man ser till hur sammansatta dessa problem är. Att temporärt stoppa utbyggnaden av en viss butiksform i avvaktan på att denna totalanalys görs kräver enligt min uppfattning betydligt starkare indicier på ogynnsamma effekter än vad som nu kan konstateras. Det förhåller sig utan tvivel så att övriga stora detaljhandelsenheter i form av centralt lokaliserade varuhus och stora livsmedelshallar sammantaget har en betydligt större inverkan på de små närbutikernas och fackhandelsbutikernas möjligheter att fortleva, och då skall man veta att stormarknaden visserligen har mera påtagliga effekter än andra enheter. Men dessa effekter är ju både positiva och negativa. På den negativa sidan finns ökat transportarbete för hushållen, inriktningen på välutrustade hushåll, men på den positiva sidan finns det stora och samlade sortimentet och en prisnivå som på dagligvaror ligger 4—8 procent under den vanliga enligt SPK:s undersökningar. Prisskillnaden är givetvis en fördel för hushåll med behov av stora kvantiteter dagligvaror. Också andra hushåll kan indirekt få en fördel genom att prisnivån pressas ner även i andra butiker. Jag anser inte heller att antalet befintliga och för de närmaste åren planerade stormarknader är så stort att det inbjuder till de åtgärder som reservanterna föreslagit. I huvudsak sker stormarknadsetableringar i regioner med stort och växande köpkraftsunderlag. Undantag från den här regeln finns otvivelaktigt. Den befolkningsmässigt ganska begränsade Växjöregionen har ju här redan apostroferats. Även jag vill gärna göra det som ett särexempel. För sydvästra Skånes vidkommande ser man också på länsstyrelsehåll med viss oro på den fortsatta utvecklingen. Jag tror emellertid att kommunerna som nu har ansvaret för serviceförsörjningen alltmer börjat inse behovet av en målmedveten och insiktsfull planering på dessa områden. Jag vill bara peka på de översiktliga utredningar för hela regioner som numera görs. Länsstyrelsen i Stockholms län gör sålunda en sådan i samarbete med landstinget, och jag tror att det också finns andra på gång. Jag vill slutligen erinra om att kommunerna, som butiksetableringsutredningen påpekat, i byggnadslagstiftningen redan har instrument att styra utbyggnaden av detaljhandelsenheter. Det är länsstyrelserna och i vissa fall Kungl. Maj:t som har att fastställa detaljplaner som reglerar dessa frågor. För närvarande handläggs hos Kungl. Maj:t två stormark nadsetableringar, av vilka en ingår i stadsplan som underställts Kungl. Maj:ts prövning och en anhängiggjorts genom besvär av ifrågavarande kommun. Det finns alltså instrument att använda här. Sammanfattningsvis vill jag framhålla att vad vi först och främst behöver är en totalanalys av utvecklingen. Vad vi dessutom behöver är ett bestämt formulerat mål för distributionssystemet. I båda fallen är jag medveten om distributionsutredningens ansvar, och jag kan försäkra att utredningen arbetar så effektivt som dess resurser tillåter. Målsättningen är att vi inom ett år skall vara färdiga med vårt arbete. Med hänsyn härtill ser jag inte något behov av att vidta de åtgärder reservanterna föreslår. Jag är beredd att tillstyrka utskottsmajoritetens förslag.

Herr talman! Alla vi som är intresserade av de konsumentpolitiska frågorna har säkert med stort intresse lyssnat till fru Lewén-Eliassons anförande. Det var många fakta som här kom fram, och det var också ett nyanserat inlägg i den här angelägna debatten. Distributionsutredningen är mycket viktig och angelägen, och vi hoppas bara att det skall bli möjligt för den att inom den angivna tidsramen, inom exempelvis ett år, kunna slutföra detta viktiga arbete. Då kommer många nya fakta att läggas på vårt bord, och det kan ge anledning till en fortsatt givande debatt på det här området. Att jag har tagit till orda vid denna sena timme beror på att jag tycker att i den här långa debatten om stormarknader har faktiskt en sak kommit så att säga i skymundan. Vi kan tala om stormarknader ur miljösynpunkt. Vi kan tala om stormarknader som värdefulla eller mindre värdefulla när det gäller att åstadkomma god service. Men det finns en tredje sak som inte kom fram i den här debatten, och det är prisfrågan. Jag har haft och har anledning att ibland syssla med prisfrågor, och mot den bakgrunden vill jag föra in också prisaspekten i resonemanget om stormarknader. Man har gjort undersökningar på fem stormarknader på olika håll i landet. Det ingick i en undersökning hösten 1972. Dessa stormarknader hade i genomsnitt 6 å 7 procent lägre prisnivå än de cirkapriser som rekommenderades från handelns organisationer, dvs. SSLF — som betyder Sveriges livsmedelshandlareförbund — inom enskild handel och KF:s lagercentraler. En undersökning i Örebro i april 1972 visade att Domus stormarknad låg drygt 7 procent under de för Konsumbutikerna rekommenderade listpriserna. Även inom den enskilda handeln var skillnaden i prisnivå stor mellan stormarknaden — i det fallet Wessels — och genomsnittet av övriga butiker. Wessels låg 6 å 7 procent under detta genomsnitt. Från oktober 1971 finns följande uppgifter: I Stockholm låg Obs 5 procent och Epa stormarknad 3 procent under Konsumbutikernas prisnivå, som i sin tur var ca 0,5 procent under SSLF:s cirkapriser. I Göteborg hade stormarknaderna 4 å 5 procent lägre nivå än SSLF:s rekommendationer. Ännu lägre, 13 å 14 procent lägre, låg dock Hemköpscentralen som inte är en stormarknad i vanlig mening.

För fullständighetens skull bör nämnas att det även bland ”vanliga” livsmedelsbutiker inom enskild handel finns sådana som håller lägre prisnivå än vad Livsmedelshandlareförbundet rekommenderar. Följsamheten till cirkapriserna är dock genomsnittligt hög och avvikelserna i procent räknat inte så stora som i fråga om stormarknaderna — utom i fallen AG Favör respektive Hemköpscentralen som nämnts tidigare. Jag anser att prisfrågan hör hemma i den här debatten. Vi talar i detta hus och i andra sammanhang så ofta om prisfrågor. När man diskuterar prisfrågor gör man jämförelser där man räknar tiondelar av procent, och då tycker jag att också detta är ett intressant argument i debatten om stormarknader. Utan att ta ställning till frågan om vi skall ha stormarknader och hur många vi skall ha i framtiden anser jag att vi bör avvakta den utredning som kommer inom ett år, då vi får många fakta serverade på vårt bord. Vi bör avvakta den utredningen, men jag vill ändå peka på dessa ting som jag anser väsentliga. Om vi vill ge konsumenterna största möjliga valfrihet — och det tycks ju alla här vara överens om att vi skall göra — så hör till den valfriheten också denna typ av affärer, nämligen stormarknader. Det finns också, herr talman, många andra aspekter. Om inte tidpunkten vore så sen skulle jag kunna fortsätta med många exempel. Jag vill avslutningsvis bara säga att vi inte vet mycket om dessa ting. Vi får fakta om ett år. Hur påverkas exempelvis prisnivån totalt sett på en ort där det finns en stormarknad? Kommer priserna att bli lägre i olika butikstyper om man har en stormarknad? Det är en av de frågor som jag hoppas att vi inom en inte alltför avlägsen framtid skall få besvarad. Mot denna bakgrund ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag skulle inte ha tagit till orda i den här debatten om inte problemet med stormarknaderna i Växjö hade kommit upp. Det lämnas en bild här som inte riktigt stämmer överens med den verklighet vi upplevde när dessa etableringar kom till stånd. Vi har blivit begåvade med tre stormarknader i Växjö. Vi har ett Obs-varuhus, ett ICA-varuhus och Wessels stormarknad. Herr Rydén säger att han inte har något emot stormarknader, bara det inte sker en överetablering. Men herr Rydén vet också väl hur det gick till när besluten fattades i Växjö. Vi hävdade från socialdemokratiskt håll att en överetablering var för handen och yrkade avslag på förslaget om etablering av den tredje stormarknaden. De borgerliga partierna var eniga om att här skulle etableras en tredje stormarknad, och våra varningar om överetablering lyssnade man inte till. Vi hävdade att kommunen hade planmonopol och kunde säga nej till etablering av ytterligare en stormarknad. Då ansåg de borgerliga att vi inte borde komma med pekpinnar mot handelns representanter utan visa dem förtroende, så skulle de nog besinna sitt ansvar. Vi hade en lång debatt bland allmänheten i kommunen och i tidningarna. Planverkets chef, generaldirektör Holm, besökte Växjö. Han varnade på det bestämdaste för att utöka etableringen av stormarknader. Detta lyssnade man inte på från borgerligt håll. Vi ser nu konsekvenserna. I ett till staden angränsande nytt bostadsområde har man planerat in ett stort handelscentrum. Där skär man nu ner storleken på butikshallarna till i stort sett hälften av den planerade därför att man är rädd för att bygga större lokaler på grund av konkurrensen från stormarknaderna. Vi hade en lång debatt i kommunfullmäktige. De borgerliga partierna var helt eniga och drev med sin majoritet igenom beslutet. Vi kan nu se konsekvenserna av det och vi kan se hur de som i kommunfullmäktige agiterade för stormarknaderna uppträder. Köpmannaförbundet hade årsmöte i Växjö häromdagen och då beslöt man att anta en protestskrivelse mot handelns dåliga planering av affärsvaruverksamheten inom Växjö kommun. Den undertecknades och är nu avsänd. Undertecknare av den skrivelsen satt med i kommunfullmäktige, bland dem t.o.m. dess ordförande — och hade varit med om att besluta om etablerandet av dessa stormarknader. Nu har alltså ångern kommit över dem, och de ser vart det bär hän. Herr talman! Moderater, folkpartister och centerpartister drev igenom denna överetablering i Växjö mot ett kompakt motstånd från socialdemokraterna. Man hävdade de fria marknadskrafternas rätt att göra sig gällande. Man vill ju inte från det hållet vara med om någon styrning från samhället i vanliga fall. Man säger att man skall decentralisera besluten till lägre nivå, och man hävdar högtidligt den kommunala självstyrelsens princip. I dag går man ut och talar om etableringskontroll. Man litar inte på de borgerliga kommunalmännen utan på att riksdagen skall fatta sådana beslut att fadäser av detta slag inte uppstår i fortsättningen.
Herr talman! Jag borde naturligtvis inte uppta kammarens tid vid denna sena tidpunkt när många ledamöter väntar på att få hämta sina biljetter och fara hem med tåget. Men eftersom Växjöproblemet kom upp, måste jag ändå säga ett par ord till Kjell Nilsson. Jag sitter själv inte med i kommunfullmäktige och har inte varit med om att fatta detta beslut eller att diskutera frågan, men jag reagerar något mot att Kjell Nilsson säger att de borgerliga drev igenom det mot ett kompakt motstånd från socialdemokratiskt håll. Jag trodde inte att det skulle bli en kommunalpolitisk debatt här i riksdagen och jag har inget röstningsprotokoll med mig, men jag vill ändå minnas att ett socialdemokratiskt kommunalråd röstade för stormarknaderna. I så fall var de borgerliga i gott sällskap den gången. Jag tror att vi får nöja oss med att notera vad som har skett i Växjö och låta det vara ett varnande exempel, som visar vad som kan hända. Det är också därför motionerna i frågan har väckts. Jag yrkade tidigare bifall till den reservation som är fogad vid utskottets betänkande. Jag tror att man bör dra lärdom av de förhållanden som har uppkommit på en del platser, så att man i framtiden kan handla med något mera öppna ögon.
Herr talman! Det är riktigt att herr Rydén inte var ledamot av kommunfullmäktige vid den aktuella tidpunkten, och han kan inte lastas för det beslut som fattades. Men jag sitter i kommunfullmäktige och var ledamot redan då. Jag deltog mycket aktivt i debatten om etableringen av storvaruhus. Det är riktigt att en socialdemokratisk ledamot röstade med den borgerliga majoriteten. Men beslutet hade inte ändrats om han inte hade gjort det. Men för detta hjältemod att rösta med borgerligheten i sin, som man nu bedömer det, mycket felaktiga uppfattning höjdes han till skyarna i den borgerliga pressen och bedömdes som varande den verkligt kloke socialdemokraten i Växjö, som verkligen såg till handelns bästa på ett mycket positivt sätt. Han blev den store hjälten efter debatten i de borgerliga tidningarna.
Herr talman! Jag skall mycket kortfattat redogöra för de skäl jag har för att i dag rösta för den reservation som föreligger i detta ärende. Först vill jag säga att vi vet att det planeringsunderlag och det bakgrundsmaterial som finns för etableringen av de stormarknader som vi har i dag har varit mycket bristfälligt. Inte minst Växjöfallet bevisar detta. Det finns inte underlag för tre stormarknader i Växjö, knappast ens för en stormarknad. Det kommunala planmonopolet skall i princip kunna styra etableringen av detaljhandeln. I verkligheten är det så — det vet alla som sysslar med detaljhandelsfrågorna i olika led — att det är detaljhandelns utgångspunkt som styr etableringen. Det är detaljhandelns behov och inte kommunernas mål som avgör. Kommunerna har i verkligheten att rätta sig efter om detaljhandeln vill etablera sig eller inte. Hela den försäljningskaka som vi diskuterar här blir inte större, om vi får stormarknader. Om mellan 6 och 12 procent eller kanske upp till 15 procent av varuförsäljningen sker i stormarknader, kommer den andra sidan av detaljhandeln att drabbas av detta. Låt mig sedan säga att vi vet att det nu på planeringsstadiet är snarare över 20 stormarknader än de 15 som herr Blomkvist talade om. Jag tror att man tyvärr med rätt stor säkerhet kan säga att innan 1970-talet har gått till ända har samtliga de stormarknader etablerats i det här landet som handeln vill etablera. Vad är det då som sker med stormarknaderna? Det är en bra form för de starka konsumenterna, en bra form för de konsumenter som är bilburna, som har god ekonomi, som har en bra planeringsförmåga och som har sådana lagerförhållanden i sitt hushåll att de kan ta emot rätt stora inköp på en och samma gång. Det är en bra form om man säger att S procent lägre priser — för det rör sig om 5 procent med de mätningar som SPK använder — på varorna är en god förtjänst. Då har man i dessa prisnivåer inte räknat in övervältringen av distributionskostnaden på konsumenten och den lagerhållning som konsumenten gör, utan det är fråga om den reella prisskillnaden. Stormarknaden gynnar alltså vissa konsumentgrupper, men den missgynnar alldeles uppenbart de svaga konsumentgrupperna — de människor som aldrig någonsin kommer att ha tillgång till eller kunna köra en bil. Och det rör sig om rätt stora konsumentgrupper i det svenska samhället. Man beräknar att mellan en femtedel och en tredjedel av alla konsumenter aldrig kommer att köra bil. Det är dessa konsumenter som inte kan nyttja stormarknaderna och som i sin tur får ta konsekvenserna av stormarknaderna när närservicen försämras. De ekonomiskt riktigt svaga konsumenternas problem får sedan kommunerna på annat sätt ta hand om genom att sköta om hemsändningen av varor. Varuinformationen på stormarknaderna är bristfällig, och det lockar gärna till onödiga köp och därmed till felaktiga eller kanske inte så särskilt ekonomiska köp. Framför allt försämrar stormarknaderna alldeles påtagligt underlaget för närbutikerna. Tyvärr är det nog så att vi inom en rätt snar framtid kan få avläsa även i Sverige, som man har gjort i USA, att centrumvaruhusen kommer att vara utslagna av stormarknaderna. Och med den korta avskrivningstid som stormarknaderna räknar med — cirka tio år — är problemen för stormarknaderna inte särskilt stora, men för den övriga detaljhandeln kommer de att bli av oerhört besvärlig art. Jag tror att det är mycket viktigt att besluten om stormarknaderna kopplas till det kommunala planmonopolet. Herr Blomkvist åberopade butiksetableringsutredningens betänkande. Jag har granskat det mycket noga, och det bekräftar exakt det som jag har sagt tidigare, nämligen att det är detaljhandeln som styr etableringen och inte kommunernas mål. Det som behövs är att man till det kommunala planmonopolet kopplar en fullständig rätt att stoppa stormarknader. Men det behövs också interkommunala beslut, så att inte en kommuns beslut skall kunna återverka på en annan kommun. Med full respekt för det arbete som distributionsutredningen gör och som jag tror blir oerhört betydelsefullt, inte minst mot bakgrunden av de mycket starka direktiv som man har att arbeta med, är jag bekymrad för att man inte kommer att hinna påverka utvecklingen om vi inte redan nu är beredda att begära förslag om temporärt etableringsförbud för stormarknaderna. Därför kommer jag, herr talman, att rösta med reservationen i dag.
Herr talman! Jag känner inte riktigt igen den bild som fru Theorin gav av detaljhandelns inflytande ute i kommunerna. Jag kan bara tala utifrån den erfarenhet som jag har när det gäller etableringar av butiker i det län som jag representerar. Det pågår en mycket intensiv debatt mellan detaljhandelns representanter och respektive kommunalmän beträffande planeringen av butikerna. Och det är sannerligen inte på det sättet att det är detaljhandelns representanter som driver på kommunalmännen att vidtaga åtgärder för att förändra butiksstrukturen. Det skulle finnas mycket att säga om detta men jag avstår. Jag vet inte på vilken sida i utredningens betänkande som fru Theorin har läst detta. Jag tycker att utredningen beskriver den verklighet som råder ute i kommunerna när utredningen säger att kommunerna för närvarande icke har de resurser till sitt förfogande som de behöver ha för att kunna driva fram en verklig planering av butiksstrukturen. Det är detta instrument som utredningen nu föreslår att kommunerna skall skaffa sig. Jag har material här, herr talman, som pekar på att exempelvis i storstadsområdet Stockholm är en betydande del av dem som gör sina inköp i stormarknaderna familjer som ligger i låga inkomstlägen. Herr talman! Det var bara några korta kommentarer till fru Theorins inlägg.
Herr talman! Jag vet inte vilka underrättelser fru Theorin har som jävar de siffror som vi har angivit här — de är ändå framtagna på allvarligt sätt. Vad gäller konsekvenserna för olika konsumentgrupper, som fru Theorin nämnde, vill jag gärna säga att detta håller jag med om. Men jag vill också påpeka att dessa konsekvenser uppkommer ju inte främst genom etableringen av stormarknader, utan det är utvecklingen av stora varuhus, livsmedelshallar o. d. som ger dessa konsekvenser. Och skall man vara konsekvent måste man i så fall ha ett totalt etableringsstopp för all storhandel — det vore det enda riktiga. Det är väl ändå så att kommunerna har styrinstrument, om de vill använda dem. Och jag har åtminstone funnit att det finns en större vilja nu än någonsin tidigare att göra det. Jag skulle kunna ge exempel på kommuner som har använt dessa medel, och jag tror att de blir allt fler. I fru Theorins eget område skall man väl också lägga märke till de insatser som landstinget numera gör.
Herr talman!

Men här befinner man sig i ett klart underläge, och det är nog den verklighet vi har att beakta. Till fru Lewén-Eliasson vill jag säga att självfallet är det hela strukturomvandlingen som påverkar också de svaga konsumentgrupperna så till vida att större varuhus i sin tur kan ha påverkat närhetsbutikerna. Men det är ju det som är utgångspunkten för mitt resonemang. När jag stöder närhetsbutikerna och servicen till de sämre ställda konsumenterna är det alltså en principiellt viktig fråga för mig, och jag är beredd att använda starkare styrmedel om det är nödvändigt för att motverka den utveckling som detaljhandeln alldeles uppenbart under de senaste åren har genomgått. Stormarknaderna är här det senaste inslaget, som vi tyvärr, tror jag, kommer att få avläsa mycket starka negativa konsekvenser av inom ett decennium.
Herr talman! Det senaste konstaterandet som fru Theorin gjorde om kommunernas ställning och den beskrivning som ges i utredningens betänkande var riktigt. Det var något annorlunda i det första anförandet, där fru Theorin hävdade att det var detaljhandelns representanter som nära nog bestämde butiksetableringen i kommunerna.

Herr talman! Låt oss inte syssla med semantiska övningar. Men vi kan väl gemensamt studera s. 103 och 104 i betänkandet, och jag tror att vi kommer till samma slutsats, herr Blomkvist.

Herr talman! Vi är några socialdemokratiska ledamöter som i motionen 833 har påtalat den ökning av ambulerande tillfälliga försäljningar som observerats på olika orter i landet. Vi har i motionen anfört att det ur konsumentens synpunkt kan vara svårt att vid inköp från ambulerande företag, som ständigt flyttar och som i många fall inte utsätter sitt firmanamn i annonser och på flygblad, få samma säkerhet som vid inköp på annat sätt. Kunden köper kanske en vara, som vid första anblicken verkar bra, men som vid användandet visar sig felaktig. Då är det ofta mycket svårt att återfinna den firma som försålt varan. För samhällsplanerandet kan det också uppstå svårigheter om underlaget för den redan etablerade handelns kundunderlag försvagas genom att alltför många tillfälliga försäljningar uppstår. Jag tänker på det ansvar som handeln ofta har när det gäller att behålla fast anställd personal, lokalutrymmen och inköp där varor hålles i lager. Jag är glad över att utskottet har understrukit de farhågor som vi framfört i vår motion, och jag tolkar utskottets skrivning som positiv. Utskottet hänvisar till pågående utredning, som behandlar de i motionen påtalade problemen. Utskottet delar också vår i motionen framförda uppfattning att dessa försäljningsformer kan medföra problem. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än om bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet nr 33.

Herr talman! Jag skall försöka fatta mig kort. Utbildningsutskottets betänkande nr 19 behandlar en partimotion från centern, där vi tar upp några principiella spörsmål om forskningen och forskningens bedrivande i vårt land. Låt mig gärna erkänna att frågorna har varit uppe till behandling tidigare, men kanske inte från just dessa aspekter och med krav på insyn från riksdagen över forskningens utveckling och resultatgivning. Vi är mycket väl medvetna om att vårt lilla land inte har resurser nog för att genomföra stora forskningsprojekt på alla önskvärda och aktuella områden. Vi kan dock, herr talman, konstatera att vi satsar ganska stora summor årligen på forskningen, summor som nämns i såväl motion, reservation som utskottsbetänkande — där vi såsom bilaga även medtagit en av riksdagens revisorer sammanställd granskningspromemoria över den av staten finansierade forskningsverksamheten. Motionärerna, som för fram synpunkter på detta område, vill ha till stånd en översyn över vilka våra resurser för forskning kan bli, detta för att följa upp en för våra speciella förhållanden lämplig forskning. Uppenbarligen måste vissa forskningsområden prioriteras, bl.a. sådana där vi inte har särskilt goda möjligheter att utnyttja den internationella forskningen. Vi måste också ha en forskning som är så pass mångsidig och omfattande att vi har möjlighet att på ett seriöst sätt ta upp, följa med i och tillgodogöra oss de internationella forskningsresultaten. Kan vi inte detta hamnar vi ohjälpligt på efterkälken med risker för exempelvis betydelsefulla delar av vår industriella produktion, för att nämna ett område. Vi måste även ha råd att prioritera sådana områden där vi vet med oss att vårt land och vårt folk ställer speciella krav och där vi ligger en bit före eller befinner oss inom en aktivare intressesfär än andra länder. Jag tänker på miljövården, på angelägenheten av att veta vad användningen av vissa kemiska preparat innebär för människor och djur, både i nuet och i framtiden, exempelvis för det genetiska arvet, hur det hela kan te sig i de ekologiska sammanhangen osv. Det är viktigt att vi själva tar upp dessa långsiktiga forskningsprojekt. Andra länder har ännu inte ställt samma krav när det gäller t.ex. förbud mot vissa giftpreparat. Vi vill gärna ha belyst frågan hur exempelvis samarbetet med näringslivet kontra staten ser ut på dessa områden. Hur initieras STU:s bidrag? Hur går de in i innovationskedjan från grundläggande forskning till tillämpning inom näringen? Uppenbarligen kommer det en del värdefulla nyheter och rön. På vilket sätt skall dessa bäst bringas avnämarna till kännedom? Jag vet att det på detta område finns mycket att göra för att nå en godtagbar effektivitet. Jag har faktiskt som revisor på ett visst statligt forskningsavsnitt insyn i vad det kan ha för betydelse om resultaten marknadsförs på ett riktigt sätt. Vi vill även gärna resa frågorna: Vad är det som styr forskningsprojekten? Är det dagens marknad? Är det långsiktiga perspektiv? Det stora avståndet mellan idé och produkt gör att det även bör finnas en långsiktsplanering 10 kanske 20 år fram i tiden. Är detta i så fall möjligt? En möjlighet att underlätta målforskning i enlighet med samhälleliga intentioner är, sägs det i motionen, att staten i ökad utsträckning lägger ut uppdragsforskning till universiteten. Särskilt de små och medelstora företagen kan genom sådan statlig hjälp få möjlighet till utveckling eller initieras till nyheter. Både granskningspromemorian från riksdagsrevisionen och motionen hävdar, som jag nämnt tidigare, att det behövs en utredning av frågan om och på vilket sätt riksdagen kan få tillräcklig insyn på detta viktiga område. Det finns även ett par andra avsnitt i motionen som är aktuella för granskning av en forskningsutredning. Men jag skall, som jag lovade, fatta mig kort. Jag vill därför sluta med att konstatera att det 1972 tillkallades sakkunniga för att göra en översyn av forskningsrådens insatser. Den utredningen har inte fått till uppgift att behandla forskningspolitikens övergripande prioriteringsfrågor eller formerna för dessa frågors handläggning inom riksdagen. Vi föreslår därför i reservationen, med anledning av motionen, att den arbetande forskningsrådsutredningen skall få vidgade direktiv och i samband därmed ett ökat parlamentariskt inslag. Detta anser vi riksdagen bör ge Kungl. Maj:t till känna som sin mening. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationen av herr Wikström m.fl.

Herr talman! Att forskningspolitiken, fotad på ett forskningspolitiskt handlingsprogram, är av betydelse för ett lands materiella och kulturella utveckling torde vara oomstritt. Det framhölls också i en interpellationsdebatt med statsministern angående forskningsberedningen i mitten av maj förra året. Beslut i centrala forskningspolitiska frågor påverkar på lång sikt samhället i dess helhet. Inställningen till forskningen och därmed till vetenskapens roll i samhället blir alltmer avgörande för ett lands utveckling. En satsning på intensifierad forskning och på ökat utnyttjande av forskningens resultat i samhällets tjänst, vilket även statsministern gjorde sig till talesman för i interpellationsdebatten, förutsätter att forskningen planeras — jag vill understryka ordet planeras — i betydligt större omfattning än hittills. Försummelser på detta område kan leda till långt värre störningar i människans och naturens samspel med tekniken än vi hittills upplevt. Brister i planeringen kan också medföra att tekniken inte längre — för att nu nämna några exempel — förmår befordra ekonomiskt framåtskridande, höjd levnadsstandard, ändamålsenliga kommunikationer och förbättrad information. Frågan är om vi i vårt land fått det rätta greppet om forskningsplaneringen och verkligen uppfyller, som statsministern uttryckte det i debatten, ”krav på en utbyggd planering av all forskning som påverkar vårt samhälle”. Jag tror inte att vi riktigt har greppet; vi saknar bl.a. ett forskningspolitiskt handlingsprogram. I en moderat partimotion till 1970 års riksdag behandlades ingående de beslut man har att fatta vid forskningsplaneringen. I motionen föreslogs en total och förutsättningslös översyn av den svenska forskningens och forskningsplaneringens organisation. Kravet upprepades i en ny partimotion 1971 och resulterade då i alla fall i något, så att vi fick en utredning angående forskningsråden — men det är bara att betrakta som en etapp på vägen. I år har vi från moderat håll ingen partimotion, men vi kan i mycket ansluta oss till de synpunkter som har framhållits i centerns partimotion. Den nu dominerande forskningspolitiska synen i vårt land tycks betona anknytningen av forskningen till samhällets olika mål. Det är i och för sig riktigt, men man blir kanske något betänksam när detta medför att forskningspolitiken får en alltför sektoriell tillämpning. Följden kan bli — kan åtminstone bli — att anslagstilldelningen löper risken att bedömas separat inom varje sektor. Vi har fått en glädjande utbyggnad av teknisk och medicinsk forskning. För humanistisk forskning föreligger emellertid en motsvarande stagnation. De fakta som nyligen presenterats av humanistiska forskningsrådet för ett samhälle som gör anspråk på att vara i materiell mening bland de rikaste i världen är en sådan antihumanistisk situation oförsvarlig. Det finns t.o.m. de som talar — kanske med någon överdrift — om ett andligt fattigdomsbevis. För samverkan och långsiktig planering behövs, som jag ser det, mer än någonsin ett organ med överblick över hela forskningsområdet och — som jag också måste se det — med en viss styrkraft. Det är här riksdagens medverkan kommer in i bilden. För närvarande är det närmast blott en affär för regeringen. Vi behöver alltså en utredning med bred parlamentarisk förankring för att efter hand arbeta fram ett forskningspolitiskt program. Med det jag nu har sagt ber jag att få yrka bifall till den reservation som är knuten till utbildningsutskottets betänkande nr 19.

Herr talman! Som herr Larsson i Staffanstorp sade har centerpartimotionen, i vilken föreslås tillsättande av en parlamentarisk utredning med uppgift att lägga fram ett forskningspolitiskt handlingsprogram, i utbildningsutskottet följts upp med en gemensam borgerlig reservation. I denna föreslås inte en helt ny utredning utan förordas att den forskningsrådsutredning som tillsattes förra året får vidgade direktiv och ökat parlamentariskt inslag. I reservationen anges som ett motiv att de statliga utgifterna för forskningsoch utvecklingsarbete under budgetåret 1970/71 uppgick till ca 1400 miljoner kronor. Motsvarande budgetår uppgår anslagen till forskningsråden till drygt 142 miljoner kronor. Man menar att det visar att forskningssrådsutredningen är alltför begränsad och bör få vidgade direktiv. Det är en förenklad bild av den forskningspolitik det här är fråga om. Man bör i detta sammanhang, som herr Nordstrandh också var inne på, skilja mellan grundforskning och sektorsforskning. Vi har ju sedan 1960-talet i den svenska forskningspolitiken gått in för att successivt bygga upp en sektoriell forskningsorganisation för den s.k. tillämpade forskningen. Det har skett genom kommittéer och nämnder, inom departement och ämbetsverk. Inom många av departementen finns permanenta organ på forskningsområdet. Vidare har vi forskningsnämnden i statens naturvårdsverk, statens råd för byggnadsforskning, statens råd för skogsoch jordbruksforskning, skolöverstyrelsens och universitetskanslersämbetets enheter för pedagogiskt forskningsoch utvecklingsarbete. Vi har också inom betydelsefulla samhällssektorer byggt upp särskilda forskningsinstitut för den tillämpade forskningen i syfte att vidareutveckla dessa sektorer utifrån de målsättningar som gäller för de respektive samhällsområdena. Vi fick, för att ta några exempel, 1968 styrelsen för teknisk utveckling, STU, som ett samlande institut för den tillämpade tekniska forskningen och det industriella utvecklingsarbetet. År 1971 inrättades transportforskningsdelegationen med uppgift att stödja forskningen på transportområdet. Vi fick 1972 institutet för social forskning, som nu är under uppbyggnad, med uppgift att bedriva en målinriktad forskning rörande sociala problem och arbetsmarknadspolitiska frågor. Vi har alltså i Sverige valt en decentralistisk väg då det gäller den tillämpade forskningen, genom att olika samhällssektorer har att kartlägga sina behov av forskning och anknyta dem till de samhällsmål som formuleras inom respektive sektor. I dessa forskningsinstitut finns också representanter för samhällsintressena. Det sitter bl.a. en hel del ledamöter av denna kammare i en del av styrelserna. Främst ankommer det på varje departementsoch verkchef att bevaka sitt områdes behov av tillämpad forskning, och på regering och riksdag ankommer det att i samband med budgetbehandlingen göra sina avvägningar och prioriteringar mellan de olika sektorerna. Herr Nordstrandh ansåg att det fanns risk för att vi gick in för en alltför sektoriell forskningsorganisation. Det är bl.a. det som jag anser kan vara ett motiv för att inte utvidga den utredning om forskningsråden som nu arbetar. Forskningsråden har spelat en central roll framför allt när det gäller den svenska grundforskningen. I det sammanhanget är dessa 142 miljoner kronor utomordentligt betydelsefulla. För närvarande har råden olika metoder att hålla kontakt med och få impulser från det omgivande samhället — de har olika sammansättning osv. — och det är därför angeläget att man här får en större enhetlighet då det gäller forskningsråden och att man också på detta område får in representanter för samhällsintressena. Det är viktigt att man klarar ut gränsdragningarna mellan de olika råden och de många nya forskningsstödjande organ som har kommit till. Inte minst för den tvärvetenskapliga forskningen är det viktigt att vi får en mer sammanhållen rådsorganisation. Utredningen kommer ju att behandla många av de problem som tas upp i den här centerpartimotionen och som herr Larsson i Staffanstorp var inne på, t.ex. informationsoch dokumentationsproblemen samt frågan om hur man skall kunna föra ut forskningsresultaten till olika intressenter. Dessutom sägs i direktiven att utredningen bör vara oförhindrad att ta upp även andra för forskningsrådens verksamhet väsentliga frågor. Jag tror att det är mycket viktigt att man inte utvidgar direktiven och därmed försenar det här arbetet som är betydelsefullt för den svenska grundforskningen utan att utredningen snabbt får arbeta fram förslag på detta område. Ytterligare ett starkt motiv för att inte nu tillsätta en heltäckande forskningspolitisk utredning är att riksdagens revisorer i januari i år efter tre års omfattande arbete har lagt fram en promemoria om den statliga forskningspolitiken. Som herr Larsson i Staffanstorp nämnde finns en sammanfattning av promemorian i utbildningsutskottets betänkande.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
Herr talman! Det herr Sundgren här sade tycker jag ändå gav ett starkt belägg för att vår forskningssituation uppvisar en splittrad bild. Han sade själv att det behövdes en större enhetlighet och uppenbarligen även en övergripande planering. Det har också riksdagsrevisorerna starkt understrukit i sin promemoria. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag med hänvisning till att denna forskningspromemoria nu gått ut på remiss. Men det är ju ingenting som hindrar att man ger den sittande forskningsrådsutredningen vidgade direktiv. De nu gällande direktiven är väl inte riktigt av den arten att utredningen kan ta upp de övergripande planeringsfrågorna. Jag håller också med herr Sundgren om att kostnaderna är stora. Som vi påpekat uppgår de för näringslivet i dess helhet till 2,5 miljarder. Men det blir ju ännu dyrare om vi råkar på efterkälken på vissa avsnitt. Det är inte många månader sedan ett stort svenskt företag var ganska illa ute, mycket beroende på att man kommit på efterkälken i världskonkurrensen, vilket i sin tur kanske berodde på en bristande teknisk forskning. Det för med sig sysselsättningssvårigheter, felinvesteringar osv. Jag måste uppriktigt säga, herr talman, att jag egentligen inte förstår den socialdemokratiska delen av utskottet, som inte kan gå med på att i skrivelse till Kungl. Maj:t påpeka att det är nödvändigt att den nu sittande forskningsutredningen får möjlighet att ta en sådan övergripande planering av forskningen. Jag vet inte om det är prestigeskäl som gör att man inte kunnat gå på den linjen.
Herr talman! Genom herr Sundgrens argumentering känner jag mig knappast övertygad om obehövligheten av en större, parlamentariskt bredare och mera omfattande forskningsutredning än den som nu har börjat arbeta i vad gäller forskningsråden. De stora problemen såsom forskningspolitikens mål, forskningens planering och organisation i sin helhet liksom prioriteringsspörsmålen måste, som jag ser det, övervägas och överses inom en snar framtid. Jag tycker tillfället nu vore lämpligt att utvidga den utredning som redan har börjat arbeta. Från de tilläggsdirektiv som skulle kunna ges här kan man inte undanta frågan om forskningsberedningen. Det har från forskarhåll ofta understrukits att forskningsberedningen fått en svagare ställning i Sverige än motsvarigheter utomlands. Ingenjörsvetenskapsakademin har i sitt yttrande över utredningarna om samordnad teknisk forskning och försvarsforskning rekommenderat att den nuvarande forskningsberedningen ersätts med ett annat rådgivande och planerande organ för hela forskningsområdet, ett organ som skall ha möjlighet att behandla och avge yttranden i långsiktiga planeringsoch avvägningsfrågor. Även dessa problem bör utredas snarast. Det är helt enkelt nödvändigt att i den nya utredningen ha ett bredare parlamentariskt underlag. Man bör också fundera på om inte riksdagens inflytande i forskningsberedningen skulle kunna ökas. Riksdagen har för närvarande inget inflytande där. Det är problem som onekligen borde belysas. Jag tycker att mycket faktiskt talar för en utvidgning av den nu arbetande forskningsutredningen.
Herr talman! Herr Larsson i Staffanstorp tycks vara rädd för den decentralisering som nu sker på forskningsområdet. Han kräver att man snabbt ser till att man får en central planering och styrning även av den tillämpade forskningen. Jag tror inte — i varje fall är det ingenting som framgår vare sig i riksdagens revisorers rapport eller i den OECD-rapport som nyligen har kommit när det gäller forskningen — att Sverige genom denna organisation råkar på efterkälken. Tvärtom säger man — och det står också i den bilaga riksdagens revisorer arbetat fram och även i OECD-rapporten — att Sverige ligger långt framme. Framför allt i OECD-rapporten tar man upp just den sektoriella organisationen av forskningen.

Riksdagens revisorer har ju också tagit upp alla dessa frågor. Man har inte alls varit inne på att det behövs någon större parlamentarisk utredning, utan som det står på s. 7 i betänkandet är det viktigt med en kartläggning och överblick, som bör göras av särskilda kommittér och arbetsgrupper. Revisorernas rapport har bl.a. kommit till forskningsrådsberedningen, som skall behandla en del av de frågor som tas upp i rapporten. Herr Nordstrandh ansåg det angeläget att vi fick en mer omfattande forskningsrådsutredning. Jag vill också för honom betona vikten av att detta arbete inte försenas. Bara för någon månad sedan kom revisorernas rapport, och vi bör väl åtminstone avvakta remissbehandlingen av den. Revisorerna har ju även tagit upp den fråga som herr Nordstrandh berörde, nämligen hur riksdagen skall få ett ökat inflytande. I varje fall informationen till riksdagen behandlas av den nu sittande forskningsrådsutredningen. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan.
Herr talman! Jag förstår inte annat än att det efter herr Sundgrens senaste argumentering finns ännu större skäl att tillsätta ytterligare en utredning. Att man skulle behöva befara någon förskjutning i tiden förstår jag inte. Tilläggsdirektiv och en bredare parlamentarisk förankring behöver inte betyda försummandet av en övergripande planering av forskningen.
Herr talman! Det är väl ganska klart för alla ledamöter här i riksdagen att om man utvidgar direktiven som föreslagits i reservationen, så blir det naturligtvis en väsentlig tidsförskjutning när det gäller förslagen från forskningsrådsutredningen.

Herr talman! I anslutning till propositionen 61 angående anslag till byggnadsarbeten samt inredning och utrustning av lokaler vid universiteten har fru Lewén-Eliasson och jag i en motion aktualiserat den regionala obalans som råder i Stockholms län när det gäller lokalisering av högskoleutbildning. Vi avstår från att i detta sammanhang tala om utbildningens omfattning och inriktning. Det är lokaliseringen av utbildningsenheter för den högre utbildningen vi talar om. Motionsyrkandet går ut på att vid den fortsatta planeringen av högskoleväsendet i Stockholm man bör sträva efter att åstadkomma en lokalisering till den södra regiondelen. Då inställer sig den principiella frågan: Skall riksdagen medverka och uttrycka någon mening rörande lokalisering av den högre utbildningen inom regionen? Enligt min uppfattning måste man svara ja på den frågan eftersom det är riksdagen som beviljar anslag till investeringarna. Dessutom har i detta fall såväl länsstyrelse som landstingets förvaltningsutskott påtalat problemen med den regionala obalansen. Dessa synpunkter har också framförts till U 68. Mot den bakgrunden förutsätter jag att utbildningsutskottet är väl insatt i problemen men av någon anledning föredrar att vid detta tillfälle iaktta tystnad och endast hänvisa till att U 68:s huvudbetänkande för närvarande remissbehandlas. Jag hade hoppats på att utskottet i varje fall skulle beskriva problemen och erkänna att de finns i den här regionen. Den nuvarande utbildningskapaciteten i Stockholms län är i stor utsträckning koncentrerad till den norra delen av regionens centrum med tyngdpunkten i universitetets nybyggnader i Frescati. Enligt vår uppfattning finns det skäl för att lokalisera utbildningsenheter till andra delar av regionen. I debatten inom Stockholms län rörande samhällsplaneringen har det upprepade gånger framförts önskemål om en spridning av den högre utbildningen. Spridningen av högre utbildningsenheter anses bl.a. kunna bidra till att viss social obalans inom regionen på sikt minskas. Den södra regiondelen av länet, med kommunerna Huddinge, Botkyrka, Södertälje, Haninge och södra delarna av Stockholm, har ett befolkningsunderlag på minst 300 000 invånare. Våra önskemål är dels att fullständiga den högskoleutbildning för läkare och tandläkare som finns i anslutning till Huddinge sjukhus, dels att lokalisera ytterligare högskoleutbildning till den södra regiondelen, en utbildning som då är synkroniserad med kommunernas näringsliv och befolkningsstruktur. I U 68:s utredning förutsätts att den fortsatta planeringen i Stockholms län sker i samverkan med länsstyrelsen och med de primäroch landstingskommunala planeringsorganen. Vi som är motionärer instämmer i den förutsättningen, men om samverkan skall bli fullödig måste staten spela en aktiv roll och beakta regionens nuvarande problem och regionens förutsättningar att lösa problemen. Vi som motionerat vid det här tillfället kommer givetvis att följa frågan med största intresse och återkomma med motioner om så visar sig nödvändigt. Den fråga vi aktualiserat är nämligen av vitalt intresse för Stockholms län. Jag hoppas att det i fortsättningen skall finnas tillräckligt med tid för den här saken i riksdagen så att vi kan få debattera och analysera problemet. Herr talman! Jag avstår från att nu ställa något särskilt yrkande.

Herr talman! Herr Ahlmark kommer som en blek avbild av en Nancy Eriksson, som verkligen haft ett oerhört starkt personligt engagemang i den här frågan. Jag kan lugna herr Ahlmark med att det inom regeringen fanns en mycket stor majoritet för att bevara den här älven. Gunnar Sträng, som jag har utomordentlig respekt för bl.a. för hans förmåga att stå för sin uppfattning, har alltid haft den personliga uppfattningen att älven borde byggas ut, och den har han hållit fast vid. Det blir alltså ingen utbyggnad av Vindelälven. Jag tror dock att det var viktigt att finansministern påpekade en annan sak, som vi kommer att få diskutera mycket i riksdagen, nämligen det man internationellt sett kallar energikrisen, svårigheten att få våra energiresurser att räcka till. Men det är en sak för sig. Det här beslutet fattade vi, det står vi fast vid. Vi står också fast vid att vi bör försöka göra speciella insatser i Vindelälvsområdet. Det har lyckats rätt bra. Jag vill påpeka att 630 arbetstillfällen och 1 000 beredskapsjobb har tillkommit sedan 1967. Nu fattade beslut kommer Nr 70 att ge 600 permanenta arbetstillfällen och 360 under fem år i samband Fredagen den med utbyggnad av Juktans kraftstation. Vi satsar pengar på vägar och vi 13 april 1973 satsar pengar på malmprospektering. Vi kommer att fortsätta att ägna stor

Herr talman! Det är bara beklagligt att man satt i gång så sent med åtgärder för sysselsättningen i Vindelälvsdalen. Vi har från vårt håll flera gånger motionerat bl.a. om att bygga ut vägen vid Vindelälven, väg 363. Det kravet har man tidigare avslagit från socialdemokratisk sida. Herr Palme kräver att man skall lita på hans ord, och det är klart att jag tror att herr Palme numera menar att Vindelälven skall vara kvar. Men tänk på regeringens förflutna i de här utbyggnadsfrågorna! Tänk på hur länge man hattade omkring i Vindelälvsfrågan utan att ge besked till befolkningen däruppe. Tänk på hur länge man höll möjligheten öppen att gå in med grävskopor och sprängsalvor i Kaitum, detta orörda och oersättliga fågelområde! Vi minns hur ivrig herr Palme var när det gällde att bygga ut Ritsem. Glöm inte att det var oppositionen som i höstas drev igenom beslutet att Kalix älv inte skall byggas ut. Då säger herr Palme att det är bra att herr Sträng påpekade bristen på energi i framtiden. Javisst, men det värsta är att Vindelälvens bidrag skulle vara obetydligt vid en eventuell framtida energikris. Vissa prognoser talar om att vi i Sverige 1985 kan behöva omkring 200 miljarder kilowattimmar. Skulle man bygga ut hela Vindelälven ger det ungefär 1 procent av den energimängden. Därför är det nonsens att säga att vi bör förstöra Vindelälven för att vi behöver mer energi. Energikrisen kan bli verklighet ganska snart. Men den klarar man inte genom att bygga ut de återstående älvarna här i landet. Vattenfall skall finnas kvar i Sverige i verkligheten och inte bara i namnet på det verk som byggde ut dem.

Herr talman! När jag ställde min fråga var det inte för att diskutera vad som hade gjorts beträffande Vindelådalen efteråt. Tyvärr har det kanske tagit lite tid men å andra sidan har ju ovanligt mycket hänt just där. Jag är nöjd nu. Jag tycker att herr Ahlmark också skall vara nöjd, så bråkar vi på nya håll i stället. Vindelälvsdebatten har enligt min uppfattning slutat lyckligt. Jag får kanske rätta herr Ahlmark litet när han säger att regeringen skulle ha hattat. Om de bara hattat hade gått an, men de var fasta i tron, på olika sätt. Somliga menade att man inte skulle bygga ut, andra ville att man skulle bygga ut Vindelälven. Det var väl detta som gjorde att det tog tid innan man så småningom kunde bli överens om att en av uppfattningarna skulle gälla. Jag har alltså inte märkt att de som var fasta i tron har hattat fram och tillbaka, och jag anser mig vara vittnesgill i denna fråga. Jag är inte heller van att skona regeringen från kritik om sådan behövs. Här har varit olika uppfattningar, och enligt min åsikt fick den riktiga inställningen diktera det slutliga beslutet. 167 Det vore bäst att inte ta upp denna fråga igen utan i stället koncentrera sig på andra ting om man vill föra en naturvårdsdebatt.

Herr talman! Jag vill åter tacka Nancy Eriksson för ett balanserat inlägg; för sanningen är ju att detta var ett mycket svårt beslut, där man fick noga väga olika synpunkter mot varandra. I politiken förekommer det svåra beslut. Det finns fullt legitima delade meningar på denna punkt. Vi kom fram till att man inte borde bygga ut Vindelälven, och det beslutet står sig. Herr Ahlmark hävdade väl sin roll som något av riksdagens Falsettarius, för vad han talade om var ju inte så mycket miljösynpunkterna som folkpartiets försök att dra något slags partipolitisk fördel av den här situationen och till ett allmänt misstänkliggörande. Jag tror att det är mycket dumt av honom. Balanserade människor som är för en utbyggnad eller mot en utbyggnad inser på båda sidor att beslut av den här typen är svåra. Man får väga synpunkterna mot varandra. Till slut kommer man fram till en ståndpunkt. Det har jag gjort och det har regeringen och riksdagen gjort i denna fråga. Sedan står vi fast vid detta. Då kan vi också hysa respekt för de människor som haft en annan uppfattning än den som blivit gällande, den som blev majoritetens.

Herr talman! Fru Eriksson i Stockholm säger att regeringen inte har hattat omkring, det är bara det att de har varit fasta i tron på olika sätt! Just det. De har haft olika övertygelser. Därför har regeringen kollektivt sett hattat. Men att regeringen inte uppträder som ett kollektiv i denna fråga, det fick vi se i söndags när herr Sträng på ett helt unikt sätt gick ut och bildade opinion mot regeringens och riksdagens beslut. Jag har i dag talat om miljön och jag har nämnt en hel rad olika miljöfrågor, även om herr Palme inte kommenterar dem. Att lita på regeringens goda miljövilja det är att kräva ganska mycket. Möjligen kan man lita på att regeringen förstår att opinionen inte kommer att godta en ändrad hållning i fråga om Vindelälven. Men då gäller det också att miljövännerna ständigt är beredda att bemöta sådana attacker som finansministern riktade mot dem i söndags.

Herr talman! Herr Gustafson i Göteborg har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att skapa bättre förutsättningar för cykeltrafiken. Herr Clarkson har frågat mig vilka överväganden som har legat till grund för de nya trafikreglerna, som drastiskt förändrar cyklisternas trafiksituation. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. I anledning av herr Gustafsons fråga kan jag upplysa, att regeringen — i anslutning till av riksdagen uttalat önskemål — i januari i år uppdragit åt statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk att gemensamt och i samråd med statens planverk utreda frågan samt att till regeringen redovisa härav betingade förslag. Den regel som herr Clarkson torde avse med sin fråga finns i 33 § i den nya vägtrafikkungörelsen. Enligt denna bestämmelse skall cyklande eller mopedförare, som i vägkorsning ämnar färdas rakt fram eller svänga till vänster, hålla till höger på vägen. I bestämmelsen sägs vidare att cyklande eller mopedförare, som skall svänga till vänster, skall fortsätta genom korsningen till dess motsatta sida och svänga först när så kan ske utan hinder för den övriga trafiken. Cyklisterna utgör en oskyddad trafikantkategori. Särskilt i vägkorsningar med flera körfält befinner sig cyklisterna i en utsatt position, när de skall färdas mellan rader av bilar, som svänger åt olika håll. För att inte cyklisterna skall tvingas ut i biltrafiken har trafiksäkerhetsverket sedan flera år rekommenderat den osäkre cyklisten att i en vägkorsning hålla längst till höger på vägen, färdas rakt fram över korsningen och, om han skall svänga till vänster, vänta på andra sidan korsningen tills körbanan blir fri. Denna rekommendation tillkom ursprungligen i samarbete mellan högertrafikkommissionen, «vägverket, <rikspolisstyrelsen, <skolöverstyrelsen, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, dvs. NTF, samt Cykeloch mopedfrämjandet. Syftet med rekommendationen är att minska farorna för cyklisterna. Bestämmelsen i 33 § vägtrafikkungörelsen motsvarar denna rekommendation. Bestämmelsen går tillbaka på ett förslag av nordiska vägtrafikkommittén. Jag vill erinra om att man i Danmark, som redan tidigare infört en sådan bestämmelse, har en mycket betydande cykeltrafik och därmed också större erfarenhet än i Sverige av riskerna för cyklisterna i tät trafik. Man har emellertid från svensk sida varit medveten om att bestämmelsen inte under alla förhållanden utgör en idealisk lösning, åtminstone inte om den ges en generell tillämpning. Med hänsyn härtill beslöts att 33 § vägtrafikkungörelsen inte skall träda i kraft förrän den 1 maj 1974. Avsikten har därvid varit, att under tiden fram till ikraftträdandet undersöka trafikförhållandena i olika slag av korsningar och vilka möjligheter det finns att genom vägmärke, vägmarkering och andra liknande anordningar styra cykeloch mopedtrafiken på ett lämpligt sätt med hänsyn till förhållandena i de enskilda fallen. I den mån dessa undersökningar och de vidare erfarenheterna från Danmark, där motsvarande bestämmelse gällt under en längre tid, ger anledning till det kommer jag givetvis att föreslå de modifieringar av föreskriften i 33 § vägtrafikkungörelsen som kan anses påkallade.

Herr talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret på min enkla fråga, först och främst i vad avser beskedet att det nu kommit till stånd en utredning om möjligheterna att förbättra förutsättningarna för cykeltrafiken. Jag hoppas att den kommer att arbeta snabbt och i nära samarbete med Cykelfrämjandet, som ju har den verkliga sakkunskapen på detta område. Jag vill sedan gå över till det som egentligen motiverade min fråga. Det var de nya bestämmelser som skall träda i kraft och som avser cyklisters uppträdande i körfiler. Det kan synas vara en liten fråga, men i själva verket är den av avgörande betydelse, eftersom den faktiskt gör att cyklisten blir betraktad som en andrarangstrafikant. Det kan inte vara riktigt med hänsyn till att det väl är angeläget att vi skall befria städernas centralkärnor från biltrafik. Där finns det all anledning att uppmuntra till cykeltrafik. Nu åberopar kommunikationsministern en rekommendation om hur den osäkre cyklisten skall uppträda. Men den nu tillkomna bestämmelsen är ju tvingande för cyklisterna. I detta avseende kan statsrådet inte åberopa t.ex. Cykeloch mopedfrämjandet, som i en skrivelse till statsrådet av den 28 mars har sagt att detta är den troligen mest cykelfientliga regeln i svensk trafikhistoria. Cykeloch mopedfrämjandet hemställde redan den 30 juni förra året i en skrivelse att organisationen skulle få möjligheter att framföra konkreta synpunkter på denna fråga. Någon sådan möjlighet har tyvärr inte beretts. Nu åberopas också förhållandena i Danmark. Jag har här framför mig en skrivelse från Dansk Cyklist Forbund till Cykeloch mopedfrämjandet som säger att denna lagstiftning har skapat enorma problem för cyklisterna och i många fall gjort det farligare för dem än tidigare. Det beror på den trafikseparering som vi har i stor utsträckning i städerna. Jag cyklar själv mycket i Göteborg. Där finns t.ex. trafikseparering med tre olika filer som leder i olika riktningar, och enligt de nya reglerna skall man vara tvungen att hålla sig på högerkanten i den innersta högerfilen. Hur skall en cyklist under sådana förhållanden kunna delta i trafiken? Det blir mycket svårt. Jag vill uttrycka den förhoppningen med anledning av vad statsrådet sade sist i svaret, att statsrådet innan bestämmelsen fastställs inbjuder till en konferens med Cykeloch mopedfrämjandet och övriga experter. En sådan konferens bör få tillfälle att dryfta de här frågorna, framföra sina synpunkter och se till att cykeln betraktas som ett med andra jämbördigt trafikmedel.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret på min enkla fråga angående cyklisternas trafiksituation.

Statsrådet Norling säger att man har ”rekommenderat den osäkre cyklisten att i en vägkorsning hålla längst till höger på vägen, färdas rakt fram över korsningen” osv. Risken med den bestämmelsen är ju att vi i framtiden gör alla cyklister till osäkra cyklister och ett lätt mål för den hårdnande bilismen. Såsom helsingborgare och gränsbo har jag stor erfarenhet av trafikförhållandena i Danmark, och jag upplever cyklisternas situation där som i praktiken mycket försämrad; det bar ju också herr Gustafson i Göteborg vittne om. Jag vill här nämna vilka åtgärder man i Danmark har måst vidta, sedan man prövat de nya bestämmelserna under någon tid. Man har nämligen kommit med en tilläggskungörelse som säger: ”Hvor ferdselforholdene for cyklister i et kryds ikke på anden måde kan loses tilfredsstillende kan det ved anbringelse af ordet ”Cyklist” på korebanen tilkendegives, hvilken del af korebanen cyklisterna kan benytte.” Man kan bedöma hela denna tilläggskungörelse som så, att den indirekt är ett erkännande av misstaget med den nya regeln. Den innebär ju i princip ett undanröjande av cyklisternas placering längst till höger. Jag hoppas att statsrådet Norling verkligen ser allvarligt på detta och att den förhoppning som slutet av hans svar ingav kommer att infrias.

Herr talman! En kommunikationsminister kan lika litet som någon annan i detta land sitta inne med hela sanningen i alla frågor alldeles ensam. Därför måste han liksom andra söka råd hos dem som sysslar med saker och ting så att säga mera på heltid. Jag respekterar organ av typen statens vägverk, rikspolisstyrelsen, skolöverstyrelsen, NTF och Cykeloch mopedfrämjandet — för att inte tillägga högertrafikkommissionen, som arbetade i samband med högertrafikens införande. Skulle det vara så att jag och därmed regeringen ensidigt skulle fastlägga regler som dessa organ samstämmigt eller i något enskilt fall klart förklarar vara felaktiga, då skulle jag kanske litet lättare förstå den kritik som framförs här. Det vore naturligtvis i det sammanhanget intressant att få klargjort från frågeställarna om de delar min uppfattning att man skall ta hänsyn när dessa statliga myndigheter och även enskilda — jag påminner om Cykeloch mopedfrämjandet — uppträder samfällt, med samma uppfattning, i en bestämd fråga. Att sedan Cykeloch mopedfrämjandet i en skrivelse som är daterad för bara några dagar sedan återkommer i frågan och har en diametralt motsatt uppfattning i anledning av att kritik har riktats — av naturliga skäl, må jag väl säga — från en rad cyklister, det är en annan sak. Då får man bestämma sig. Man kan inte acceptera två uppfattningar i samma fråga hos någon hur länge som helst, utan man får klara ut vilken uppfattning man skall stå för, och det gäller i den här frågan. Jag vill säga detta i anledning av att det här kan verka som om regeringen ensam skulle ha fastlagt denna regel. Vi skall se på den i alla fall — det har vi sagt — fram till mitten av nästa år. Då tidigast kan denna regel träda i kraft. Fram till dess skall vi överarbeta den på allt sätt. Vi skall ta ytterligare intryck från våra danska vänner. Det är fel, som herr Gustafson i Göteborg säger, att det i Danmark skulle ha inträffat mera besvärliga situationer för cyklisterna. Jag vill sluta, herr talman, med att säga att cyklisterna är om något en oskyddad trafikantkategori, liksom gångtrafikanterna. Vi måste ta större hänsyn till dem än vi kanske tvingas göra — och skall göra — till bilisterna, som ändå sitter något skyddade. Jag påtar mig gärna ansvaret att även till cyklisterna säga att vi i egenskap av cyklister också kanske får finna oss i att påta oss en eller annan för ögonblicket besvärande uppgift i trafiken, om vi samtidigt kan säga detsamma till bilisterna, till gångtrafikanterna och andra. Detta att vistas i trafiken är ett lagarbete.
Herr talman! Cykeloch mopedfrämjandet gjorde sin framställning den 30 juni 1972 och hemställde där om att få överläggningar med kommunikationsdepartementet innan den här bestämmelsen trädde i kraft. Något sådant tillfälle har inte beretts Cykeloch mopedfrämjandet. Statsrådet talar här om en rekommendation som gjordes för flera år sedan om hur en osäker cyklist skall uppträda. Sedan dess har väldigt mycket hänt, herr statsråd. Vad som framför allt har hänt är att man har fått en ökad trafikseparering i städerna. Det är inte längre bara fråga om enkla gatukorsningar. Det är fråga om uppdelning på olika körfiler, och om man skall följa denna regel strängt så kan, såvitt jag förstår, en cyklist över huvud taget icke färdas på gator där man har uppdelning på olika körfiler. När det gäller Danmark citerade jag bara vad det danska cyklistförbundet har sagt i skrivelse, ställd till Cykeloch mopedfrämjandet. Men jag tycker att vi skall ta praktiskt på den här frågan, herr statsrådet. Statsrådet säger att frågan skall överarbetas. Kan vi då inte komma överens om att inte nu låsa oss i några positioner utan i stället säga att statsrådet ordnar en liten konferens dit han inbjuder de myndigheter som deltagit i den ursprungliga rekommendationen och Cykeloch mopedfrämjandet? Då kommer statsrådet t.ex. att få höra att man inom statens trafiksäkerhetsverk är mycket tveksam till lämpligheten av denna regel. Men, som sagt, låt oss inte binda oss. Låt oss i stället, i den anda som fanns i avslutningen på statsrådets svar, söka oss fram till en praktisk och riktig lösning på det här problemet.
Herr talman! Jag vill gärna vidimera för statsrådet Norling att jag är fullt på det klara med att beslutet om denna trafikkungörelse har fattats efter noggrant övervägande och noggrann bedömning av svaren från de remissinstanser som har hörts och att det därvidlag inte finns någon anledning till kritik. Om nu Cykeloch mopedfrämjandet har ändrat uppfattning, så är det kanske i och för sig inget att säga om. Jag kommer nämligen tillbaka till detta, att jag är rädd att den bestämmelse som vi har fått kommer att på lång sikt skapa ett överläge för bilisterna gentemot de oskyddade och osäkra cyklisterna. Det är en ytterst allvarlig situation, och jag hoppas att vi skall kunna finna en riktig lösning.
Herr talman! I det sista som herr Clarkson sade fanns det en passus som kan göra att den fortsatta debatten inte kan föras på det sätt som jag hoppas att vi båda avser. Herr Clarkson talade nämligen om ”den bestämmelse som vi har fått”. Men vi har inte fått några nya bestämmelser, herr Clarkson — jag tycker det är viktigt att detta sägs. I bästa fall, sade jag i mitt förra inlägg, kommer denna regel — om vi under överarbetningen finner att den har fog för sig — i tillämpning i mitten av 1974. Dit är det mer än ett år, och man kan väl då knappast anklaga oss för att vi rusar åstad med någonting utan att ge möjligheter för dem som har haft en bestämd uppfattning — jag skall inte upprepa vilka myndigheter och organisationer det är som har haft det — att komma tillbaka till oss och tala om huruvida de har ändrat uppfattning. Har nu Cykeloch mopedfrämjandet ändrat uppfattning är det tänkbart att ytterligare någon av dem som haft en klar uppfattning tidigare också ändrar sig. Men det må vara deras sak att komma och säga detta till Kungl. Maj:t, och i så fall bör ju drygt ett år vara tillräcklig tid, tycker jag, för att sända i väg några rader till regeringen och säga det. Det kan inte vara svårare för oss att kommunicera med varandra i en sådan här fråga. När det gäller den debatt som har kommit i gång om de här nya tänkta reglerna för cykeltrafiken kan jag därför hålla med herr Gustafson i Göteborg om att vi skall ta seriöst på detta och hjälpas åt att försöka vrida det dithän att det blir en fråga om att pröva sig fram till det bästa möjliga för cyklisterna. Det är inte säkert att det som har gällt och gäller för cyklisterna är det riktiga för all framtid. Vi ändrar för bilisterna, vi ändrar för gångtrafikanterna osv. Varför skulle då just cyklisternas trafikregler för alltid vara givna? Det är i den andan jag menar att vi skall pröva det här. Och jag har sagt och jag säger det igen: Jag — och därmed regeringen — är öppen för en diskussion som har syftet att rädda liv i trafiken.
Herr talman! Jag är tacksam för det som statsrådet nu säger. Jag vill bara nämna, för att det inte skall råda något missförstånd, att Cykeloch mopedfrämjandet inte ändrat uppfattning i denna fråga. Så fort frågan kom upp skrev nämligen Cykeloch mopedfrämjandet till departementet och pekade på de svårigheter som skulle kunna uppstå. Det som Cykeloch mopedfrämjandet tydligen varit med om tidigare har varit en rekommendation på den gamla högertrafikkommissionens tid hur den cyklist som känner sig osäker bör uppträda i trafiken. När det gäller denna tvingande lagbestämmelse som kan komma har Cykeloch mopedfrämjandet alltså bett om överläggningar och pekat på svårigheterna. Därför kan man inte säga att Cykeloch mopedfrämjandet har ändrat uppfattning. Men detta är ju nu av mindre betydelse. Jag tar framför allt fasta på statsrådets besked att det kommer att bli tillfälle för de olika organen att framföra sina synpunkter. Och jag undrar ifall det inte vore trevligt om statsrådet inbjöd organisationerna till en konferens, där man kunde få diskutera dessa saker, för det har hänt så mycket sedan den ursprungliga rekommendationen gavs. Jag nämnde de nya trafiksepareringsåtgärder som vidtagits och som, tror jag, inte har varit riktigt aktuella för dem som kommit med detta nya förslag till bestämmelser.
Herr talman! Vägtrafikkungörelsen har vi ju fått. Att den sedan i denna del träder i kraft först senare är jag fullt medveten om. Men den publicitet som förekommit och de uttalanden som gjorts från olika håll — inte minst från polisoch skolmyndigheter — har lett till att denna stora trafikantgrupp redan börjat känna sig osäker, och den kan komma att bli mera brutalt behandlad framdeles än vad som hittills varit fallet.
Herr talman! Man kan tydligen aldrig bli tillräckligt klar i sin formulering. Herr Gustafson i Göteborg tillät sig påminna om vad som sagts i tidigare uttalanden som avsåg en rekommendation. Där gällde det osäkra cyklister, sade herr Gustafson. Men då vill jag i klarhetens namn säga att vi måste ha samma regler i cykeltrafiken för osäkra som för säkra cyklister. Vi kan inte börja att införa en sorts regler för den ena kategorin och andra regler för den andra. Antingen är man cyklist eller också är man något annat. Jag vill inte vara med om att dela in Sveriges cyklister i osäkra och säkra.
Herr talman! Skillnaden ligger inte där, herr statsråd, utan mellan å ena sidan en rekommendation till en cyklist som känner sig osäker, och å andra sidan en tvingande bestämmelse. Men, som sagt, jag hoppas att vi skall komma överens så småningom.
Herr talman! Till det sista som statsrådet sade om kategorierna säkra och osäkra cyklister vill jag säga att vi har i dag säkra och osäkra cyklister, och risken är stor att vi i framtiden bara får osäkra cyklister — och det är väl inte bra!

Herr talman! Herr Norrby i Åkersberga har frågat mig hur jag anser att behovet av nautisk sakkunskap i sjöfartsverkets ledning skall tillgodoses. I propositionen till riksdagen år 1969 angående ny organisation av sjöfartsverket föreslogs att verket i fortsättningen skulle stå under ledning av en kollegialt beslutande lekmannastyrelse med generaldirektören som ordförande. Med anledning av förslaget och en motion i frågan uttalade statsutskottet att det för sin del tillstyrkte Kungl. Maj:ts förslag och underströk i anslutning härtill departementschefens uttalande att styrel sen bör bestå av personer med bred erfarenhet av näringsliv och förvaltning utan särskild anknytning till vissa intressen eller organisationer. Något särskilt krav på att nautisk sakkunskap skulle vara företrädd i ledningen ansågs således inte behöva uppställas. Riksdagen beslutade sedermera i enlighet härmed. Även om således den nautiska sakkunskapen inte är företrädd inom verkets ledning är det självfallet nödvändigt att sjöfartsverket inom sig har sakkunskap på detta och på en rad andra områden. Sådan sakkunskap finns också inom verket. Det väsentligaste när det gäller de ärenden som avgörs av sjöfartsverket är att dessa är väl beredda och att alla synpunkter — såväl nautiska som andra — blir tillfredsställande belysta.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret. Min fråga är motiverad av flera faktorer. En av dem är att det i sjöfartsstyrelsen eller i sjöfartsverkets direktion inte finns någon med nautisk utbildning. Detta är anmärkningsvärt, eftersom verkets arbete nästan helt är inriktat på aktiviteter av nautisk karaktär eller där nautisk sakkunskap är av yttersta betydelse. En annan faktor är att inemot hälften av de anställda inom sjöfartsverket och dess distriktsorganisationer är nautiskt utbildad personal eller personal med nautiskt arbete. Från den personalens sida kan det då föreligga risk för bristande förtroende för verksledningen, om man inte har gehör för de mera tekniska synpunkter som den nautiska verksamheten kan motivera. En tredje faktor, som jag personligen tillmäter stor betydelse, är att affärsverksprincipen tillämpas på sjöfartsverket, och om den principen tillämpas i t.ex. sjösäkerhetsfrågor, så kan det leda till en dominans för ekonomiska och administrativa aspekter. Man lägger då kort sagt ekonomiska lönsamhetskrav på sjösäkerheten. Det är väl inte avsikten, och det kan undvikas om man har den nautiska sakkunskapen lätt tillgänglig. Det svar som statsrådet här givit innebär ett konstaterande av att nautisk sakkunskap inte är företrädd inom verkets ledning, och i den räknar jag då in såväl verkets styrelse som direktion.

Det leder mig till frågan om statsrådet anser att nautiskt utbildad personal regelmässigt skall ges tillfälle att delta i arbetet i sjöfartsverkets direktion och om statsrådet anser att personalen bör vara representerad i sjöfartsverkets styrelse.
Herr talman! Det är riktigt som herr Norrby i Åkersberga påpekar att det i sjöfartsverkets direktion inte ingår någon nautiker. Sedan tar herr Norrby med utgångspunkt häri upp ett resonemang om att ekonomiska synpunkter möjligtvis skulle läggas på sjösäkerheten. Ett sådant påstående vill jag kraftigt tillbakavisa. Herr Norrby i Åkersberga måste leda i bevis vad han gör gällande. Om vi då kommer in på arbetsformerna i allmänhet i statlig förvaltning med utgångspunkt i förhållandena vid sjöfartsverket kan jag göra en liten komplettering av mitt första svar. Sjöfartsverket har som central förvaltningsmyndighet för sjöfartsfrågor ansvaret för en mångskiftande verksamhet. På de flesta av dessa områden erfordras olika sakkunskap, specialistkompetens hos personalen. Som exempel på expertis som bör finnas inom sjöfartsverket kan nämnas nautiker, fyroch eltekniker, byggnadstekniker, sjömätare, skeppsbyggare, skeppsmätare, sjöfartsekonomer, jurister och administratörer och kanske ytterligare några grupper. Inom verket finns expertis på nämnda områden liksom företrädare för annan för verket värdefull sakkunskap. I vad särskilt gäller nautiker kan jag nämnda att av sektionscheferna inom centralförvaltningen sex har nautisk utbildning och erfarenhet av sjötjänst. Till det kommer att alla lotsdirektörer liksom flera befattningshavare inom sjöfartsinspektionen har sådan utbildning. Om inte särskilda skäl föranleder annat bereds ärenden inom den sektion till vilket ärendet hör enligt sitt sakinnehåll. Föredraganden — vanligen sektionschefen — har att tillse att ärendet blir vederbörligen berett, och det innebär bl.a. att genom verket tillgänglig expertis på berörda fackområden skall få tillfälle att uttala sin mening. Särskilt i nautiska frågor inhämtas dessutom ofta yttrande från den regionala lotsorganisationen, dvs. lotsdirektörer, lotsplatschefer och lotsar. Härigenom anser jag, herr talman, att de krav som herr Norrby i Åkersberga ställer måste vara uppfyllda.
Herr talman! Jag har inte påstått att de ekonomiska synpunkterna på sjösäkerhetsverksamheten är dominerande. Jag pekar på den risk som finns om den nautiska sakkunskapen inte är tillfredsställande representerad i beslutsprocessen. Det är intressant att följa den debatt som förs om sjöfartsverkets utlokalisering till Norrköping. Genomförandet av den utlokaliseringen tyder nämligen, enligt min uppfattning, på att de nautiska och tekniska synpunkterna inte vinner tillräckligt gehör i sjöfartsverkets ledning och i de beslut som där successivt fattas. Sjöfartsverket skall faktiskt fungera ute på fältet så att säga även efter utlokaliseringen till Norrköping. Och det verkar som om riksdagen, när man beslutade om utlokalisering, hade glömt att ungefär halva sjöfartsverket inte är en central administration utan närmast är att karakterisera som en teknisk förvaltning.

Enligt de synpunkter som anförs av personalen inom sjöfartsverkets regionala verksamhet finns det betydande risker för att personalens förtroende för verket reduceras, om man inte får den nautiska sakkunskapen representerad i verkets ledning.
Herr talman! Låt mig bara tillägga två saker. Vid utlokaliseringen av sjöfartsverket från Stockholm kan naturligtvis inte de nautiska synpunkterna få spela någon mera dominerande roll än alla andra synpunkter på den frågan. Det skulle naturligtvis vara helt felaktigt. Jag är övertygad om att de bedömningar som gjorts i det sammanget har tillgodosett de nautiska synpunkterna lika väl som andra intressen. Av de inlägg herr Norrby i Åkersberga har gjort kan man få uppfattningen att hela sjöfartsverkets organisation i dag skulle vara koncentrerad hit till Stockholm. Det är tvärtom så att litet mer än halva verksamheten redan nu är av lokal och regional karaktär. Man kan alltså inte heller där säga att sjöfartsverket har allt koncentrerat hit.
Herr talman! Det torde förhålla sig så att ungefär 80 procent av de anställda i sjöfartsverket är verksamma på lokal eller regional nivå. Men av det som kallas för central administration tycks ungefär hälften vara av sådan art att den inte utan vidare och med lämplighet kan förläggas till Norrköping. Vid diskussionen om förläggning av förråd, verkstäder och tekniska aktiviteter har, såvitt jag har kunnat uppfatta, inte de synpunkter som exempelvis den nautiska personalen inom sjöfartsverkets centrala, regionala och lokala verksamhet anfört beaktats ordentligt.

Herr talman! Herr Enskog har frågat mig om jag ämnar vidta några speciella åtgärder för att minska riskerna för skador av s.k. smällare i samband med det stundande valborgsmässooch påskfirandet. Inledningsvis vill jag nämna att jag förra året tog initiativ till en granskning av förhållandena beträffande s.k. pyrotekniska varor. Granskningen gav inte någon entydig bild av situationen, och det stod klart att en mera allsidig översyn var nödvändig. Jag tillkallade därför en särskild sakkunnig för denna uppgift. Utredningsarbetet väntas vara klart inom ett år. Beträffande de stundande helgerna har jag inhämtat att rikspolisstyrelsen i samarbete med samarbetskommittén för barnolycksfall har vidtagit en rad åtgärder för att minska riskerna för skador. BI. a. informerar polisen i press och lokalradio samt direkt till försäljare och skolungdom om gällande bestämmelser och om riskerna i samband med användningen av pyrotekniska varor. Med hänsyn till de åtgärder som polismyndigheterna vidtagit och det pågående utredningsarbetet anser jag inte att några ytterligare åtgärder för dagen är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Alla vet vi att under det stundande påskfirandet liksom under valborgsmässoaftonens festligheter åtskilliga barn och ungdomar liksom en del äldre personer kommer att skadas av smällare. Ännu fler kommer att mer eller mindre allvarligt skrämmas eller irriteras av okynnessmällare. Vetskapen om detta är anledningen till min fråga. Det är bra att handelsministern har tillkallat en sakkunnig för att utreda frågan om den samhälleliga regleringen på det pyrotekniska området. Även om jag inte tror att det går att komma ifrån det nöje som många anser att smällare är, torde en del kunna göras för att minska riskerna. I väntan på utredningens förslag och genomförandet av dessa torde man kunna vinna en hel del genom ytterligare upplysningar i TV, radio och tidningar liksom i skolor och hemmen. Det är bra att framför allt polisen har gjort en del — det har också märkts på senaste tiden — men åtskilligt ytterligare kan göras. Jag skulle vilja ha upprepade informationer i massmedia om de olycksfallsrisker som är förenade med handhavandet av smällare, både för dem som kastar eller skjuter i väg dem och för omgivningen. Upplys också om att ett ovarsamt eller förargelseväckande handhavande av såväl fyrverkeripjäser som pyrotekniska leksaker kan medföra straff. Låt oss alla medverka till ett olycksfritt helgfirande!